Fru talman! Ivar Franzén sade att 5 öre inte är någonting att bråka om. Den här femöringen representerar i det här fallet 341 miljoner. 341 miljoner hit och dit blir drygt en halv miljard. Det är så som ni har resonerat om varje skattesänkning: Det rör sig bara om litet grand. För att alludera på gamla ramsor, minns Ivar Franzén säkert den här ramsan om att orkar du den, så orkar du den osv. Så har det ju sett ut länge, ända till dess att budgeten exploderade och statsskulden uppgick till över 1 000 miljarder. Det är vad ni har åstadkommit med era små femöringar här och där. Jag skall också vara vänlig i min replik, eftersom jag var alldeles för kritisk i mitt anförande. Det finns även bra saker i betänkandet. Det var bra att man såg på de olägenheter som uppstod för fjärrvärmen när man gjorde dessa kraftiga sänkningar för industrin. Det är också bra att man tar itu med vindkraftselen. Dessutom gjorde regeringen en bra sak för miljön -- men det visste man inte ens om, vilket säger en del om miljömedvetenheten -- när man sänkte turistmomsen. Det var ju inte av sysselsättningsskäl, men det stimulerade kollektivtrafiken, samtidigt som miljön förbättrades. I övrigt är det dystert. Jag vill fråga Ivar Franzén: Är det inte korrekt som jag och Martin Nilsson säger, att EG tillåter särregler för industrin, eftersom det har tillåtits för bl.a. Danmark? Varför skulle Sverige bli sämre behandlat än Danmark? För min del tycker jag att Ivar Franzén har en poäng med det här med marginalkostnaden för vissa tunga industrier. Den frågan är jag villig att diskutera. Det bästa får aldrig bli det godas fiende. Men låt oss diskutera saken i stället för att göra som ni gör, dvs. genomföra en total sänkning för all industri. Men det har ni ju inte varit villiga till. Vidare vill jag framhålla att jag inte motsätter mig någon miljöklassning. Jag skall stödja detta förslag, och jag skall stödja alla sådana förslag. Men vad ni gör i praktiken, Ivar Franzén, är att ni bygger motorväg genom Bohuslän, gör Scandinavian Link färdig, bygger Öresundsbron och sänker skatterna för lastbilstrafiken. Detta gör att mina träd i Bohuslän blöder, och detta skall ni sluta upp med, för vi vill ha våra träd kvar. Ni regeringspartier skall inte stimulera tung dieseltrafik med skattemedel samt bygga motorvägar och broar åt den. I stället borde Centern tillsammans med oss slåss för sin egen politik och föra över godset till järnvägen. Då kan vi stoppa de blödande träden i Bohuslän. Där kan man tala om ett särintresse, men jag känner så oerhört starkt för detta särintresse. Därför vill jag använda skattepolitiken. Det vill tyvärr inte regeringen göra för detta syfte.

Fru talman! Hade man använt de 341 miljonerna till att understödja biobränslen, hade det varit en bra satsning. Det hade väl inte varit löjeväckande? Vad Centern fick när man stödde skattesänkningen för industrin var ungefär 400--500 miljoner till biobränslen. De pengarna var väl inte löjeväckande? Hade vi då kunnat fördubbla den satsningen, hade det väl varit allt annat än löjeväckande? Naturskyddsföreningen skriver inte ''bättre och bättre dag för dag'' när det gäller miljön. Jag tror att det gamla intresset inte ljuger. Den som gynnas är inte miljön, Ivar Franzén. När det gäller nya fordon vill jag framhålla att det är just det vi i Vänstepartiet säger: Sänk skatten på nya fordon och ha ett rejält skatteuttag på drivmedlen. Det är när fordonen rullar som de skadar miljön. Nya fordon som står stilla är absolut inte miljöskadliga. De är också väldigt produktionsvänliga, eftersom de ger sysselsättning. Nya fordon som rullar är bättre än gamla fordon som rullar. Det är en miljöinriktad politik som stärker t.o.m. svenska storföretag och är statsfinansiellt neutral. Det är nästan Columbi ägg. Då säger Ivar Franzén att han inte ens vill diskutera den tanken, medan jag beredvilligt säger att jag skall diskutera Ivar Franzéns synpunkter på industrins energiskatter. Ivar Franzén förklarar att Centern har utformat en perfekt miljöpolitik tillsammans med Moderaterna. Men det är ingen som tror på det, Ivar Franzén, mer än Ivar Franzén själv och kanske KarlGösta Svenson, som sitter här i kammaren. För övrigt är det tämligen få som tror på denna utsaga. Vi säger: Diskutera åtminstone våra förslag med litet mjukare skrivningar såsom skedde i två ärenden, ett om biobränslena och fjärrvärmen och ett om vindkraften. Då kan vi kanske ta gemensamma tag. Jag tror att t.o.m. Moderaterna kan inse att vi har en perfekt lösning: minska skatten på fordon men höj den på drivmedel. Svensk åkerinäring klarar sig i alla fall, sedan kronan har devalverats och ni har sänkt arbetsgivaravgifterna så kraftigt och en rad andra skatter. Visst skall det råda konkurrensneutralitet, men man behöver inte vara bäst på varje delpunkt i svenska företag. Då lägger man sig under, och vi vet att EG också ser på om något land dumpar beträffande skatteuttaget, alltså gör för lågt skatteuttag på företag. Ni har ju gjort så mycket på företagssidan. Varför kan ni då inte gynna miljön med litet högre skatt på drivmedlen? Då slipper träden blöda.
Fru talman! Först vill jag konstatera att övergången från kilometerskatt till dieselskatt innebär i sig en klar miljöfördel. De 341 miljoner som Lars Bäckström envisas med att tala om har en långsiktig effekt på 175 miljoner. Däri ingår också fordonsskattesänkningen. Den femöring som vi har talat om kanske gör totalt 100 miljoner eller en bit därunder. Då blir beloppet inte särskilt imponerande. Jag vill upprepa att miljöstrategin är att se till att de biltransporter som måste utföras kan utföras så miljövänligt som möjligt. Då vill vi ligga i ett sådant konkurrensläge att svenska bilar kan medverka. Jag kanske mer än mina regeringskolleger tyckte att industrins energibeskattning var helt bra. Men jag är öppen för att man borde se på den industri som har en liten energianvändning. Socialdemokraternas och Vänsterpartiets förslag är inte bra. Det är inte användbart. Regeringen har säkert funderingar i detta avseende. Jag tror mig veta det. Men just nu finns det inga konkreta förslag. Att konsekvent börja främja nyförsäljning av bilar skulle kosta mycket pengar. Det skulle verkligen innebära en åderlåtning av statskassan, som det vore väldigt svårt att motivera.
Fru talman! Jag tycker att Ivar Franzéns inlägg och repliker faktiskt är ganska avslöjande och häpnadsväckande på en gång. Det Centerpartiets miljöpolitik nu uppenbarligen handlar om inom transportsektorn är inte längre att försöka föra över transporter till miljövänliga alternativ eller till järnväg eller att i andra former försöka minska utsläppen. Nej, nu vill Centern välja det litet mindre halvtaskiga transportsättet, nämligen att ha något renare bilar. Men det är inte alls tal om att föra över transporterna från väg till järnväg. Det är ganska häpnadsväckande. En del av Centerns miljöpolitik går ut på att göra det billigare att köra på diesel och göra det dyrare att köra på etanol. Detta är ganska uppseendeväckande, ganska anmärkningsvärt och ganska avslöjande för denna regerings miljöpolitik. Det är som Lars Bäckström säger att det här handlar om en helhetssyn. En femöring kanske inte är så mycket, men för staten och för samhället rör det sig om 341 miljoner budgetåret 1994/95. 175 miljoner på lång sikt, hävdar Ivar Franzén. Vi får väl se hur det blir. Man måste se alla dessa åtgärder tillsammans. Energibeskattningen är ett typexempel. Ivar Franzén sade att det socialdemokratiska förslaget innebär att det inte finns några incitament för väldigt elintensiva företag att spara. Jo, det gör det just därför att de är elintensiva. Elen medför en stor kostnad för dessa företag. Självklart finns det incitament för dem att spara i elkonsumtionen. Dessutom är EG, som Lars Bäckström sade, inget hinder. Vidare innebär den förändring som regeringen genomförde en kraftigt försämrad konkurrenskraft för biobränslen. När det gäller översynen av ekonomiska incitament i miljöpolitiken hänvisar Ivar Franzén till en liten delfråga i förmånsbeskattningen av tjänstebilar. Vi socialdemokrater vill ha en stor översyn av den ekonomiska politikens möjligheter att förbättra miljön.

Fru talman! Som jag sade till Lars Bäckström är järnvägarna självklart någonting som både regeringen och Centern prioriterar. Det kan inte föreligga någon oklarhet om detta. Det är också givet att etanolens konkurrenskraft förbättras genom införande av dieselskatten. Detta har jag verkligen studerat, och jag vet att det är en korrekt uppgift. Nilsson, blir de betydligt billigare än dem som industrin använder inom ramen för 0,6 % av företagens omsättning. Detta gör att kalkylen för om det är lönsamt att vidta en åtgärd alltid blir en räkning på marginalen. Någon styrning mot en bättre hushållning finns inte i förslaget. Totalen av det förslag som framlades i samband med förändringen av industrins energiskatter var en klar förstärkning av biobränslenas konkurrenskraft, bl.a. genom höjningen av koldioxidskatten när det gäller värmeproduktion. Vi införde också för nya anläggningar en koldioxidskatt på elproduktion. Frånsett industrisektorn har det blivit mycket kraftiga förbättringar för biobränslena. Det upplever jag mycket markant ute i verkligheten som ansvarig för ett antal biobränsleanläggningar. I dag har jag varit med om att fatta beslut om investeringar där vi har 20 % förräntning på pengarna på nya anläggningar, vilket är fullt acceptabelt i dagens ränteläge. Man skall därför inte tala om att denna regering inte på huvuddelen av energiområdet har sett till att biobränslena har främjats. Det har gjorts vissa missar i detta sammanhang. En av dem gäller de fjärrvärmeverk som jag tidigare talade om. Men vi är ju överens om att vi skall rätta till dem. Något som också är betecknande för denna regering är att den är beredd att verkligen försöka rätta till eventuella misstag och se till att det blir helt bra.
Fru talman! Förvisso är det så att regeringen har ett stort behov av att rätta till misstag. Det är tyvärr bara synd att regeringen ännu inte har börjat göra det utan bara har hunnit göra misstagen. Problemet när det gäller t.ex. energibeskattningen är att industrisektorn är en stor del. Och där har man kraftigt försämrat konkurrensförhållandena för biobränslena. Sedan har man gjort det bättre inom andra områden, och det skall man ha heder av. Men det räcker inte. Det är inte gott nog. Sedan är det sannolikt på det sättet, oavsett om man räknar på marginalkostnader eller på något annat sätt, att det är de företag som lägger mycket stora summor på energi och på el som är de som är mest benägna att försöka stimulera och spara. Vårt förslag är sådant att vi har sagt att det är inom de områden där en oerhört stor del av produktionskostnaderna är just kostnader för el som det finns behov av att försöka ta in sysselsättningspolitiska skäl i debatten. Regeringen har ju sänkt dessa kostnader för alla företag. Det finns inga incitament för övrig industrisektor att spara något på grund av den energibeskattning som har införts. När det gäller järnvägar, vägar, etanol, osv., kan jag bara konstatera att Centern i detta sammang, precis som i många andra sammanhang, talar vackert om järnvägen. Men Ivar Franzén kan inte komma ifrån att den praktiska konsekvensen av det förslag som ni kommer att rösta igenom är ju just att det relativt sett blir billigare att köra med diesel och att det relativt sett blir billigare att köra på väg med lastbilar än att använda järnvägen. Det tycker vi är synd och fel.
Fru talman! Martin Nilsson, det må vara att skillnaden mellan den nuvarande regeringen och den förra regeringen är att den förra regeringen gjorde minst lika många misstag men att den aldrig erkände dem. Denna regering är mogen nog att kunna rätta till ett och annat mindre misstag. Det tror jag är skillnaden mellan dessa två regeringar. När det gäller industrin är det klart att det även med den lägre beskattningen kontinuerligt finns ett skattemotiv för att hushålla med energi i det förslag som nu föreligger. Det kunde ha varit kraftigare för dem som har en liten energianvändning. Det kan vi i och för sig vara överens om. I dagens läge, med ett lägre värde på kronan osv., är det givet att man inte ser lika klart på vad som var det tunga argumentet, vilket även Socialdemokraterna var med på, nämligen den svenska industrins konkurrenskraft, dvs. att vi måste se till att svensk industri får konkurrera på någorlunda lika villkor med omvärlden. Fortfarande har svensk industri i vissa avseenden en något högre energiskatt. Det är möjligt att en del kunde klara ännu litet till. Men det är fel att i denna debatt säga att detta är helt onödiga saker. De tunga argument som låg bakom detta och som gjorde att även Centern accepterade dessa förändringar var sysselsättningsmotivet och en rimlig konkurrenskraft. Jag tror att vi på sikt, med stigande energipriser osv., kommer att finna att detta var ett ganska välfunnet förslag när det gäller industrisidan och energibeskattningen, med eventuellt kommande justeringar för dem som har mycket låg energianvändning.

Fru talman! Jag hade inte tänkt att tala om hela detta område. Det hade jag trott att Peter Kling skulle göra. Men jag får försöka hjälpa till. Först och främst måste svensk åkerinäring kunna konkurrera på lika villkor. Det är ett huvuddrag i vår politik. Vi har ändå 80 mils handikapp när det gäller att nå marknaden ute i Europa, och vi måste göra vad vi kan för att denna näring skall ha en chans. Det finns många här som har talat om och ivrat för både det ena och det andra kollektiva transportmedlet. Men om marknaden vill ha vägtransporter, skall den väl kunna få det. Det är väl frihet som vi vill ha. Martin Nilsson sade att försäljningsaccisen på tunga lastbilar är borttagen. Det är den inte, utan den är bara uppskjuten. Vi i Ny demokrati är oroliga, inte minst av sysselsättningsskäl, för den dag då den åter träder i kraft. Jag vill till Martin Nilsson också säga att Socialdemokraterna har suttit i regeringsställning då man byggde motorvägar rakt in i städerna, och de slutade ofta med rödljus. Jag tycker därför att det är mycket magstarkt att Socialdemokraterna i alla sammanhang talar om miljön som om det socialdemokratiska partiet vore något slags fantastiskt miljöparti. Hur skulle det vara om Socialdemokraterna tänkte på vad de själva har gjort tidigare. Har ni kanske kommit underfund med det nu och vill botgöra det? Det låter litet överdrivet. Lars Bäckström sade att skogen dör på grund av motorvägarna som går förbi honom i Bohuslän. Jag kan tala om att utskottet besökte Avgaslaboratoriet i Södertälje och tittade på dess tester. Det visade sig att hastigheterna inte har så stor betydelse för avgasutsläppen som många tror. Det är något som sådana miljöivrare som Lars Bäckström m.fl. håller på att tjata om. Jag tycker att han skall göra ett litet besök där för att se på testvärdena. Det enda som man inte kan komma ifrån är koloxiderna osv., eftersom det har med bränslemängden att göra. I fråga om det får jag ge mig. Sverige är ju ett bilglest land. Därför tycker jag över huvud taget att det är litet överilat att hålla på att tjata så mycket om transporter på vägar. Sedan säger många att alla människor ställer sig bakom miljökraven. Ja, det gör alla människor när man talar om miljön. Men när man talar om konsekvenserna för människorna, vad de kommer att få offra för att nå denna miljöförbättring, då är det inte lika många som ställer sig bakom miljökraven. Det tror jag att ni borde tänka på och inte bara hålla på att ivra för miljön i alla sammanhang. Det skall vara litet balans i snacket också. Vi vill sänka skatten på nya bilar för att få nya bilar i stället för gamla på vägarna. Vi menar nämligen att katalysatorn gör så mycket att det är värt de pengar som detta handlar om. Att sänka skatten på nya bilar anser vi kan vara lika bra som en miljöavgift. Varför måste det alltid vara avgifter som alltid prackas på människor? Det är väl syftet som skall vara det rätta? Det gäller att få bort smutsen i utsläppen. Detta anser vi därför kan vara ett lika bra alternativ. För något år sedan ville vi höja skrotningsavgiften till 5 000 kr. Det ville vi också göra av miljöskäl. Men då var det ingen här som ställde sig bakom detta förslag. Då räckte det med 1 500 kr. Konsekvenserna är alltså inte alltid de rätta. Men det som jag egentligen tänkte tala om, och som är mitt speciella område, är hobbybilarna, vilka togs upp i motionerna Sk621, som är en socialdemokratisk motion, och Sk655, som är en folkpartimotion. Där tas frågan om en rullande 30 Ny demokrati stöder motionerna med anledning av innehållet som är bra. Även yrkande 3 om en låg schablonaccis är ett bra förslag. Ny demokrati anser att det är viktigt att skapa bra förutsättningar för ungdomar att hålla på med sin hobby. Dessutom berikas landet med kulturhistoriskt intressanta fordon. Varför tillstyrks inte motionerna när det verkar som om riksdagen är enig i denna fråga? Svaret är det bedrövliga politiska spelet, där man bortser från själva sakfrågan. Socialdemokraterna har tydligen skrivit motionen i rent populistiskt syfte för att komma ut i bilpressen. Men nu när det verkligen gäller står man inte längre bakom den. Men å andra sidan hade det nog blivit en smärre chock för bilfolket om Socialdemokraterna hade skapat någon förbättring för det, eftersom Socialdemokraterna under sin regeringstid skapade endast förbud på detta område. Varför kan då inte borgerligheten stötta förslaget? Det har t.o.m. förordats i Kommunikationsdepartementets utredning. Såvitt jag kan se av den, påverkar det inte något annat förslag i utredningen, och det är inte heller fråga om någon större summa pengar för skatteutskottet att fatta beslut om. Så varför skall man vänta? Slutsatsen blir att det är det politiska spelet som nu avgör frågan och inte sakfrågan. Motorfolket blev lovat en hel del förbättringar från borgerligheten i valrörelsen. Det har sett utredningen och väntar nu på en kraftfull reform så snabbt som möjligt. Med det anförda yrkar jag bifall till reservationerna

Fru talman! Max Montalvos inlägg här var en aning motsägelsefullt. Han sade att vi socialdemokrater under 80-talet i regeringsställning inte drev en tillräckligt aktiv miljöpolitik, eller t.o.m. att vi byggde vägar som skulle vara så eländigt för miljön osv. Jag försökte i mitt inlägg att anlägga en självkritisk ton, därför att jag tycker att det under 80-talet begicks misstag. Vi kanske inte gick tillräckligt snabbt fram och inte tillräckligt långt, som miljön egentligen skulle påtvinga oss att göra. Det tycker jag är viktigt att göra. Jag tycker att det är motsägelsefullt när Max Montalvo å ena sidan säger till oss: Ni gjorde ingenting för miljön. Ni byggde bara nya vägar och gjorde det ännu värre. Å andra sidan säger han, när det gäller bilmotionerna, att Socialdemokraterna bara förbjuder och bara gör det värre för bilisterna. Det är delvis riktigt att vi vill minska bilismen i samhället. Det gör vi för att vi vet att bilismen är en av de största utsläppskällor vi har. Vi vill minska bilismen. Vi vill i olika former göra det lättare och bättre att åka kollektivt. Det tycker vi är en viktig miljöpolitik. Jag tycker att vi har diskuterat socialdemokratins miljöpolitik tillräckligt här i dag. Det har framgått vilka i den här kammaren som företräder miljövänlig politik och vilka som inte gör det. Ny demokrati gör det definitivt inte. Man föreslår förmåner för bilismen, man står för sänkt energiskatt och på en mängd andra områden är Ny demokrati miljöns fiende nr 1, t.o.m. värre än regeringen. Bilmotionen har inte väckts av det socialdemokratiska partiet, utan av enskilda socialdemokratiska riksdagsledamöter. Det är mycket möjligt att de kommer att stödja den motionen. Det är mer än vad jag vet. Vårt parti har sagt att vi inte i dagsläget är beredda att gå på den motionens linje. I de fall där det rör sig om partimotioner röstar vi emellertid gärna för dem. Då får Montalvo kalla det politiskt spel. Jag tycker att det är politiskt spel när Ny demokrati inte röstar för sina egna partimotioner i tobaksfrågor. Det är politiskt spel.
Fru talman! Den självkritiska tonen var blygsam, Martin Nilsson. Det måste jag hålla med om. Det påstås att vi säger emot oss själva. Hobbyfordonen är faktiskt inget större problem i trafiken, säger vi. Jag kan, eftersom jag själv är fantast på det här området, säga att man kör 150 mil om året. Att ta in det bland fordonen, som ett miljöproblem, är magstarkt. Det är på gränsen till larvigt. Men det är väl typisk socialdemokratisk politik att försöka förhindra människor att ha trevligt i samhället. Men något mer blir det inte av det. Att vi inte skulle vara något miljöparti kan jag hålla med om på ett sätt. Samtidigt tar vi ett visst ansvar. Det är att det skall vara balans. När miljön och det som måste fungera i samhället har en balans, då fungerar miljöns framåtskridande mycket bättre än om man bara står och viftar i den här talarstolen.
Fru talman! Självfallet handlar det som jag sade tidigare om Ny demokratis inställning till bilismen, inte om de hobbyfordon som Montalvo nu vill göra det till, vilka åker 150 mil om året. Det är inte där problematiken ligger. Problematiken ligger självfallet i att Ny demokrati inte har en politik för att försöka minska bilismens skadeverkningar på miljön, utan snarare tvärtom har en politik som skulle öka dem. När Montalvo började prata om balans i samhället mellan miljö och något annat, var det inte riktigt klart vad han menade. Men jag antar att det rör sig om andra fenomen i samhället som sysselsättning osv. Då är problemet just i dag att det inte finns någon balans i miljön. Det ekologiska system vi lever i behöver kraftiga åtgärder relativt snabbt, så att miljöutsläppen minskas. Då går det inte att säga att man skall skynda långsamt eller att man skall avvakta litet till, utan det krävs åtgärder nu. Det krävs definitivt inte sådana åtgärder som Ny demokrati och regeringen vidtar, som ytterligare försämrar möjligheterna för miljön att överleva.
Fru talman! Att vi inte vill förbättra miljön på trafikens område är helt nonsens, Martin Nilsson. Vi säger bl.a. att vi vill sänka skatterna för att få ut fler ''katbilar'' på vägarna i stället för de gamla vi har. Vi vill, som jag tidigare sade, ha högre premier för att lösa in gamla bilar som inte borde vara på vägarna. Vi vill ha motorvägar i stället för vanliga vägar, för om det är någonting som skadar miljön så är det ju köer. Får man motorvägar går trafiken i jämnt tempo. Alla som är motorintresserade vet att ju jämnare en motor går, desto mindre skräp kommer ut ifrån den. Martin Nilsson pratade förut om tunga lastbilar med accisskatt. Där vill jag påpeka att på dessa lastbilar lägger man 80 000 kr i försäljningsaccis. Samtidigt har man satt dit en reningsanordning för 40 000 kr. Sedan lägger man på en straffskatt, som jag ser det, i stället för att lägga den på gamla lastbilar. Det är vansinnigt. Nog gör vi insatser för miljön på det här området. Men de har verklighetsanknytning.
Fru talman! Jag har inte fått förmånen tidigare att debattera med Max Montalvo. Men jag noterar att det kan bli spännande. Han säger att det är ett bedrövligt politiskt snack. Man skall ha litet mer balans i snacket. Miljöivrare som jag skall inte tjata om miljön och sådant. Det kan bli en spännande debatt. Jag tycker, Max Montalvo, att ni skall läsa betänkandet innan ni börjar debatten. Det står i betänkandet att det finns en utredning som föreslår den åtgärd som motionärerna önskar. Nu förbereder och överväger regeringen. Det betyder med normalt svenskt språkbruk i den här församlingen att regeringen med stor sannolikhet, gränsande till visshet, kommer att lägga fram ett förslag som stämmer med motionärernas förslag. Därför har ingen brytt sig om att driva frågan här. Har man litet balans i snacket, inte tillämpar något bedrövligt populistiskt snack, utan läser lugnt och sansat, kan debatterna här bli mycket enklare. Därför har jag inte stött de här motionerna. Jag kan läsa mig till att de troligtvis, med en sannolikhet gränsande till visshet, kommer att bifallas och bli regeringsförslag. Läs på, Max Montalvo! Med anledning av snack om verklighetens folk: Hur mycket skall ni, Max Montalvo, sänka fordonsskatterna med? Det vore intressant att få veta. Det står i meningsyttringen att Ny demokrati skall göra det.
Fru talman! Jag börjar med den sista frågan, hur mycket vi skall sänka med. Vi är inte på det klara med exakt hur mycket man skall sänka med. Det får man väl se hur mycket man har råd med. Men den sortens modell på miljösatsningar är väl bättre än att hålla på och höja avgifter för folk i alla lägen. Jag får erkänna att jag inte har hunnit sätta mig in i det här ärendet alltigenom, eftersom jag fick hoppa in i stället för Peter Kling. Där får jag medge en viss brist.
Fru talman! Om nydemokraterna tar litet balans i snacket och inte hänger sig åt bedrövligt politiskt snack, kommer sakfrågorna att vinna på det. Om man då inte kommer med allmänna påståenden om att man skall sänka någonting, med hur mycket vet man inte riktigt, går det lättare att diskutera Ny demokratis förslag. Precisera er, så skall vi överväga dem! Vi har sagt: Sänk fordonsskatten för att gynna nybilsförsäljningen, och finansiera det med motsvarande höjning av drivmedelsskatten! Vi finansierar våra förslag. Det kanske inte alltid är så klämkäckt att sälja det. Men det är ett balanserat språkbruk och taktisk politik. En annan sak ni har i er meningsyttring är att man skall minska skatten på tjänstebilar. Vet Max Montalvo hur det skattesystemet ser ut? Jag kan berätta för Max Montalvo hur det system som ni vill gynna ytterligare fungerar. Jag kan återkomma till det. Menar Max Montalvo att han vill öka skatteförmånerna på tjänstebilar? Svara ja eller nej på det, sedan skall jag återkomma och berätta för Max Montalvo hur det fungerar med tjänstebilar i verkligheten.
Fru talman! Jag kan bara säga att det inte är mitt bord. Jag får överlämna detta till en senare debatt, när Peter Kling kan träda in och bistå i den här frågan. Lars Bäckström får vänta till dess.
Fru talman! Jag skall berätta för Max Montalvo och Ny demokrati hur det fungerar i verkligheten. Jag tog tåget till Italien, för jag är miljövän. Det är trevligt att resa med tåg. Då gynnar jag skogarna även nere i Centraleuropa, i EG-området. På en badstrand träffade jag en man som frågade: Skall du inte in till den stora staden Ancona? Det är litet krångligt med bussen, sade jag. Det är vissa olägenheter att ta buss. Ta min bil, sade han. Inte kan jag ta din bil, sade jag, och åka runt med här i Italien. Jo, gör det, sade han, för det är en tjänstebil. Jag åker gratis ända hit. Det betalar mitt företag. Det kostar mig inte ett öre att åka till Italien och åka runt här. Det är jättepraktiskt. Men om jag krockar? Det gör inget, det betalar företaget. Allt är gratis. Jag åker hur mycket jag vill. Kände du till det här? Jag hade inte hjärta att säga till honom att jag sitter i skatteutskottet för Vänsterpartiet och kunde fråga: Vad heter ditt företag då? Jag skall vara så barmhärtig mot den här mannen att jag inte avslöjar företaget. Men det var ett stort och fint företag, där de viftade runt med sina plastkort och sade: Vi åker hur mycket vi vill, det kostar oss inte ett öre. Det systemet vill ni lägga ytterligare skattesubventioner på. Då har ni inte varit på verklighetens badstränder och stött på de här människorna med sina eleganta kort.

Fru talman! I justitieutskottets betänkande nr 33 för det här riksmötet föreslår ett enigt utskott att Den här frågan har varit föremål för diskussion vid olika tillfällen. Sedan riksdagen integrerade försäkringsrätterna i länsrätterna kan man säga att det är ett ganska naturligt steg att nu också ändra uppgifterna för Försäkringsöverdomstolen under den återstående levnadstiden, om jag så får uttrycka saken, och att även så småningom avveckla Försäkringsöverdomstolen och låta regeringsrätten bli den prejudikatinstans som kan behövas i de här målen. Tyvärr tycks det emellertid vara så att det i länsrätterna nu växer upp nya balanser av försäkringsmål. Ett av skälen till att man ändrade instansordningen och avvecklade försäkringsrätterna eller integrerade dem var just att det fanns en mycket stor målbalans och att folk som är beroende av den ena eller den andra domstolens utslag för sin försörjning fick vänta alltför länge. Det är emellertid mer en fråga om resurser, och den får vi ta upp i annat sammanhang i denna kammare. Ett bärande motiv för regeringen att avskaffa Försäkringsöverdomstolen är också att Justitiedepartementet är principiell motståndare till specialdomstolar. Det här principiella motståndet mot specialdomstolar kommer till klart uttryck i den promemoria som departementet har gett ut, som heter ''Specialdomstolar i framtiden'' och som ju i praktiken innebär ren slakt på alla specialdomstolar. Socialdemokraterna har i detta betänkande, liksom i tidigare betänkanden, försökt redovisa sin principiell ståndpunkt i fråga om specialdomstolar. I reservationen under mom. 7 i detta betänkande säger vi socialdemokrater att vi visserligen ställer oss bakom propositionens förslag om nedläggning av Försäkringsöverdomstolen. Vi vill emellertid framhålla att den restriktiva syn på specialdomstolar som redovisas av regeringen i propositionen inte är motiverad. Enligt vår uppfattning måste, vid den fortsatta beredningen av frågan om specialdomstolarnas framtid, varje specialdomstols fortsatta verksamhet bedömas efter egna meriter, inte enbart utifrån principiella ståndpunkter. Vi vill alltså att regeringen skall beakta detta i det fortsatta beredningsarbetet när det gäller specialdomstolar. Vi vill således att riksdagen biträder reservationen till detta betänkande och på det sättet ger regeringen till känna denna uppfattning beträffande specialdomstolarna. Fru talman! Med detta yrkar jag bifall till reservationen i betänkande JuU33.

Fru talman! Som Göran Magnusson sade föreligger nu förslag om att lägga ner Försäkringsöverdomstolen. Om detta råder det enighet i utskottet, likaså om att Försäkringsöverdomstolen skall bli en renodlad prejudikatinstans fram till den tidpunkt då nedläggningen skall ske. Den har utskottet föreslagit skall bestämmas till den 1 juli 1995. Det har varit diskussioner om huruvida man hinner med det. Vi från utskottets sida har ansett att det är viktigt att fastställa en tidpunkt. Skulle det visa sig att det är omöjligt att hålla tiden, får regeringen i stället återkomma med ett förslag till annan tidpunkt för ikraftträdandet. Förutom detta föreslår vi att antalet försäkringsdomare i Försäkringsöverdomstolen, förutom presidenten, skall minskas från åtta till fyra. Vidare föreslår vi att Försäkringsöverdomstolen vid prövning av dispensärenden skall vara domför med en lagfaren ledamot. Det här förslaget kommer att innebära besparingar. Vi räknar med en årlig besparing på ca 11 miljoner kronor. Det ser vi som positivt. Regeringens principiella syn på specialdomstolar, som Göran Magnusson hänvisade till, är att antalet specialdomstolar bör begränsas. Vi bör sträva efter en enhetlig och sammanhängande domstolsorganisation, har man uttalat från regeringens sida. Det är viktigt att prövning kan ske i tre instanser. Det är samtidigt viktigt att varje domstol har en stor kompetens inom ett brett fält. Vi anser att det är viktigt att särintressen rensas ut ur domstolarna. Göran Magnusson hänvisar till den departementspromemoria som nyligen har kommit från Justitiedepartementet. Göran Magnusson säger att den innebär ren slakt på specialdomstolar. Jag kan inte förstå det. Åtminstone i det förslag som nu skall skickas ut på remiss pläderas för att t.ex. Marknadsdomstolen skall flyttas över till Svea hovrätt men att den skall vara kvar. Arbetsdomstolen föreslås få finnas kvar, hyres och arrendenämnderna föreslås visserligen kopplas till tingsrätterna och dela deras personal, men de skall få behålla sitt namn och sin karaktär av egen myndighet. Så står det i promemorian. Jag kan inte inse hur det kan innebära slakt på samtliga specialdomstolar, som Göran Magnusson påstår. Nu är det viktigt att förslaget prövas. Det är därför som det skall skickas ut på remiss. Sedan får vi se hur förslaget blir. Ändringen är tänkt att träda i kraft 1994. Med detta, fru talman, yrkar jag bifall till utskottets hemställan och avslag på reservationen.
Fru talman! Det är riktigt att vi får tillfälle att få återkomma till en mer principiell diskussion om specialdomstolarna. Låt mig bara i detta sammanhang få notera ytterligare en gång -- jag gjorde det i en tidigare debatt kring domstolsväsendet -- att i alla fall lagutskottets ledamöter uttalat intresse för att man skall inrätta särskild familjedomstol, som i och för sig inte är något annat än en ny specialdomstol. Det är möjligt att det faktiskt var litet överdrift att säga att förslaget innebär ren slakt på specialdomstolar. Det är väl det till en början, om man håller sig till det principiella planet. Sedan kommer man fram till att det faktiskt i några sammanhang är motiverat med särskilda domstolar och speciella uppläggningar.

Fru talman! Jag tänkte till sist säga något om särintressen. Det finns inte några särintressen i dessa specialdomstolar. Det finns olika allmänna intressen. Men begreppet särintresse används i den politiska debatten om allting. Utifrån någras utgångspunkt är t.o.m. riksdagen i sig ett särintresse. Då tycker jag att diskussionen har gått alldeles för långt.
Fru talman! När det gäller särintressen och intresseledamöter i specialdomstolar är det faktiskt så att det i många år har ifrågasatts att specialdomstolar har partiska ledamöter. Sverige har också förlorat ett mål i Europadomstolen på just denna grund i det s.k. Langborgermålet. Efter det ändrades domstolens sammansättning. Det är väl ett bra exempel på särintressen. Jag håller med Göran Magnusson om att det finns många inom riksdagen som har andra särintressen. Men det viktigaste att konstatera nu är att Göran Magnusson rättade till sitt uttalande om förslaget från Justitiedepartementet om specialdomstolar som nu skall skickas ut på remiss. Han säger att det inte innebär någon slakt på samtliga specialdomstolar, utan det är ett viktigt försök att minska det antal specialdomstolar som vi har och pröva varje domstol för sig och se vilka som är viktiga att behålla.
Fru talman! Ingbritt Irhammar talar om särintressen i domstolarna och intresseledamöter. Hon refererar till ett mål i Europadomstolen i det s.k. Langborgerfallet. Samtidigt uttalade dock Europadomstolen att just intresseledamöterna tillförde domstolen kompetens och kunskap. Europadomstolen hade alltså ingen principiell invändning mot konstruktionen av dessa specialdomstolar i övrigt, utan det gällde just i det alldeles speciella fallet, Langborgermålet. Jag tycker inte att det finns skäl att ens utifrån detta mål i Europadomstolen gå till attack mot specialdomstolarna som sådana. Vi får diskutera frågan senare. Det är möjligt, Ingbritt Irhammar, att jag överdrev när jag talade om slakt. Det är också möjligt att jag hade läst något pressmeddelande från Justitiedepartementet, där det framstod som om specialdomstolarna skulle avskaffas. Det är inte första gången som det sägs en sak i pressmeddelandet som sedan blir annat i verkligheten, när man tittar närmare på frågan och ser hur det faktiskt är. Det är i så fall bra.

Fru talman! Kammaren har i dag uppe till behandling flera betänknaden som är betydelsefulla för domstolarna och rättsväsendet. Syftet med de förslag som behandlas är att effektivisera dessa myndigheters arbete. I föregående ärende föreslogs avskaffande av en domstol, och i ärendet dessförinnan, som inte föranledde någon debatt, föreslogs möjlighet att delegera arbetsuppgifter inom domstolarna. Det betyder att den s.k. icke rättsbildade personalens kompetens och förmåga bättre skall tas till vara. Domarnas arbete kan därmed koncentreras på dömande verksamhet. Också i det betänkande som vi nu debatterar, justitieutskottets betänkande JuU34, finns förslag som syftar till att effektivisera domstolarnas arbete. Det skall ske genom det principiellt viktiga regeringsförslaget om prövningstillstånd i brottmål i ledet tingsrätt--hovrätt. En bred majoritet i utskottet ställer sig bakom förslaget att prövningstillstånd skall krävas när tingsrätten dömt till böter eller helt frikänt den tilltalade. Utskottet föreslår emellertid på en punkt en ändring i regeringens förslag. Utskottet föreslår att åklagaren inte skall behöva prövningstillstånd vid frikännande dom för ett brott där det är föreskrivet svårare straff än sex månader. Vid ett bifall till utskottets förslag skulle Domstolsutredningens majoritetsförslag i detta avseende komma att genomföras. När det gäller antalet domare som skall utföra dispensprövningen har Socialdemokraterna stannat för Domstolsutredningens förslag om två domare. Vad gäller omröstningsreglerna ställer sig Socialdemokraterna bakom förslaget att prövningstillstånd skall beviljas om en domare vill det. Regeringens förslag innebär att tre domare skall utföra dispensprövningen och att två av dem måste bifalla framställningen för att målet skall kunna gå vidare. Dispensprövning förekommer redan i s.k. småmål, där den utförs av två domare. Erfarenheterna av detta får sägas vara goda, och de rättssäkerhetskrav som bör uppställas har kunnat upprätthållas. Lagrådet har när det granskat lagförslagen inte uttalat sig för eller emot vare sig ett system med två eller med tre domare. Vi anser för vår del att man borde bygga vidare på systemet med två domare. Det är mera kostnadseffektivt, eftersom det engagerar färre domare. Sett ur den enskildes synpunkt är det en fördel att han behöver övertyga endast en domare i stället för två för sin sak. Även med hänsyn till arbetsorganisationen på en hovrättsavdelning borde två domare vara att föredra. Jag vill med detta yrka bifall till reservation 2. När det gäller frågan om instansordning i utsökningsmål följer utskottet regeringens förslag om att flytta prövningen i första instans från hovrätt till tingsrätt. Det var också Domstolsutredningens förslag. Vi socialdemokrater har emellertid en annan uppfattning än utskottsmajoriteten om vilka tingsrätter som skall vara behöriga att pröva dessa mål. Vi vill undvika den koncentration till ett mindre antal tingsrätter som regeringen och utskottsmajoriteten vill genomföra genom att endast de tingsrätter inom vars domkrets kronofogdemyndigheten har sitt säte skall bli behöriga att pröva dessa mål. För närvarande finns det en tingsrätt i varje län, men en ytterligare koncentration av kronofogdemyndigheterna har diskuterats. I detta sammanhang kan jag inte låta bli att citera vad de borgerliga reservanterna skrev 1985 när den socialdemokratiska majoriteten ville koncentrera vissa ekobrottmål till en tingsrätt i varje län. De borgerliga reservanterna skrev då så här i principfrågan om koncentration av ärendena till ett mindre antal tingsrätter: ''Utskottet vill inledningsvis betona att vår rättsordning bygger på grundinställningen att alla tingsrätter har lika kompetens att handlägga och pröva mål. Denna uppfattning om tingsrätternas inbördes likvärdighet är allmänt omfattad. Det är sålunda en för vårt rättssystem främmande tanke att vissa domstolar skulle vara av högre kvalitet än andra.'' Fru talman!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

Fru talman! I propositionen föreslogs bl.a. att regler om prövningstillstånd skall införas i ledet tingsrätt--hovrätt i brottmål där tingsrätten har dömt den tilltalade endast till böter eller frikänt den tilltalade från ansvar. Prövningstillstånd skulle krävas oavsett vem -- den tilltalade, åklagaren eller målsäganden -- som överklagat domen. Undantag föreslogs dock för det fåtal fall där Riksåklagaren, Justitiekanslern eller riksdagens ombudsmän för talan i hovrätten. Syftet med förslaget var att lätta på hovrätternas arbetsbörda, som påstås vara för stor. Naturligtvis har också flera hovrätter tillstyrkt förslaget. Ett stort antal remissinstanser har emellertid motsatt sig förslaget om prövningstillstånd i brottmål. Skälet därtill är huvudsakligen att rättssäkerheten kräver en fullständig prövning i åtminstone två instanser. Ny demokrati ansluter sig till den uppfattningen, men vill därutöver framhålla att genom införande av prövningstillstånd på det sätt som föreslagits kommer målsäganden, dvs. brottsoffret, att hamna i en betydligt sämre situation än den påstådde brottslingen. Den enskildes rättstrygghet blir sämre. En sådan förändring rimmar också illa med kravet att stärka brottsoffrens, t.ex. våldtäktsoffrens och incestoffrens, ställning i rättsprocessen. Hovrätternas arbetsbörda får absolut inte läggas till grund för en så genomgripande förändring i rätten att få sin sak prövad. Det går helt enkelt inte att bortse från vår långa rättstradition, som innebär att det varit möjligt för den enskilde, såväl den tilltalade som målsäganden, att oavsett brottmålets art och allvar få det prövat fullt ut i åtminstone två instanser. Ny demokrati anser i likhet med många remissinstanser att det krävs starka skäl att bryta denna tradition. Sådana skäl lyser med sin frånvaro i propositionen. Visserligen har utskottet gjort vissa modifieringar som delvis tillgodoser Ny demokratis önskemål, genom att följa Domstolsutredningens förslag och mildra de konsekvenser som onekligen skulle ha uppstått om regeringens förslag gått igenom utan inskränkningar. Eftersom Göran Magnusson nyss redogjort för detta, skall jag inte närmare gå in på det. Prövningstillstånd skulle enligt regeringsförslaget ha krävts vid frikännande dom beträffande mycket allvarlig brottslighet. Det var ett bra initiativ från utskottet. Emellertid kvarstår Ny demokratis uppfattning att införande av prövningstillstånd i ledet tingsrätt--hovrätt, i de fall där tingsrätten har dömt den tilltalade till böter resp. i brottmål där tingsrätten frikänt den tilltalade från ansvar, är ett för stort ingrepp i brottsoffrens ställning i rättsprocessen. Som Göran Magnusson nämnde kommer det enligt utskottets initiativ att krävas prövningstillstånd endast om den frikännande domen avser brott för vilket maximistraffet är fängelse i högst sex månader. Jag yrkar bifall till vår reservation 1 beträffande mom. 2 och 6 i justitieutskottets betänkande

Fru talman! Förslaget i detta betänkande om prövningstillstånd i hovrätt och instansordningen i utsökningsmål kan vi i vänsterpartiet inte bifalla i dess helhet. Att ytterligare begränsa rätten till prövning i två instanser vid tvistemål, genom att införa prövningstillstånd för mål där tvisteföremålets värde inte överstiger ett basbelopp, anser vi vara oacceptabelt. Det finns redan i dag ett tak på ett halvt basbelopp, och det uppfattar vi som otillfredsställande. Det är väldigt mycket pengar för många människor. Den andra delen i förslaget är att man skulle begränsa rätten till överprövning i högre rätt i brottmål. Den inskränkningen anser vi inte skall införas. Utskottsmajoriteten anser att problemen av rättssäkerhetskaraktär har bemästrats i det förslag som nu föreligger. I ett rättssamhälle, som ju Sverige anser sig vara, är tilltron till rättsapparaten avhängig av medborgarnas vetskap om att alla är lika inför lagen och att alla har möjlighet att få sin sak prövad. Det gäller såväl den tilltalade som målsägande och brottsoffer. För allmänheten är inte det viktigaste om tvisten gäller en viss summa eller om det gäller ett brott som renderar ett visst straffvärde. Det viktiga i sammanhanget är känslan av att rättssamhället fungerar i alla lägen. Skälet till att detta förslag läggs fram är att målbalansen i hovrätterna är höga. Något annat skäl finns inte. Det kan inte få vara ett godtagbart skäl för att införa begränsningar i den viktiga rätten att få sin sak prövad i två instanser. Vänsterpartiet kommer att rösta med reservation 1, som i stort sett sammanfaller med yrkandena i vår motion. Jag yrkar bifall till vår meningsyttring som avser mom. 1 och i övrigt till utskottets hemställan.

Fru talman! Till det betänkande vi nu behandlar har fogats tre reservationer: en om prövningstillstånd i brottmål, en om sammansättningsregler och en om forumregler i utsökningsmål. Jag tänkte kort kommentera var och en av dessa frågor. Prövningstillstånd i brottmål är en nyhet i svensk rättsordning. Den avviker från en rättighet som vi i Sverige länge har haft, nämligen rätten att få vår sak fullständigt prövad i minst två instanser, precis som K-G Sjödin tidigare har sagt. Skälet till att en förändring nu föreslås är att hovrätternas arbetsbörda är så stor. Arbetsläget vid de allmänna domstolarna har sedan flera år varit ansträngt. Särskilt drabbade är hovrätterna. Under de senaste åren har det varje år kommit in allt fler mål till hovrätterna. Av undersökningar som gjorts vet vi att den totala målökningen i hovrätterna under tioårsperioden 1980--1990 har uppgått till 29 %, samtidigt som målen genomsnittligt har blivit allt tyngre. Även om hovrätterna har förmått att efter hand öka målavverkningen, har de inte kunnat hålla jämna steg med den ökande tillströmningen. Om vi ser på vad som har hänt de senaste åren är trenden oförändrad. 1991 kom det in drygt 22 000 mål till hovrätterna, vilket var en ökning med 7 % jämfört med året innan. År 1992 kom det in 26 000 mål, vilket innebar en ökning med 18 % jämfört med året innan. Trots en större målavverkning ökade målbalanserna under 1992 jämfört med 1991. Balanserna på hovrätterna är i dag så stora att de börjar bli svårbemästrade. Något måste alltså göras. Man kan inte låtsas som om denna utveckling inte äger rum. Det finns då ett antal olika sätt att angripa detta problem. Om målet är att begränsa och förenkla processen i hovrätt, kan det ske genom fullföljdsförbud med eller utan s.k. ventil. Det kan också ske genom omprövning i tingsrätten eller slopande av rätten till avräkning av häktningstid för den som dömts till fängelse. Det kan ske genom inskränkning av möjligheterna till rättshjälp vid överklagande eller ett ökat skriftligt inslag. Ja, det finns ytterligare förslag som man kan pröva för att uppnå målet. Av alla tänkbara förslag som diskuterats anser utskottets majoritet att propositionens förslag är det bästa. Det är också ett mycket begränsat förslag. Det innebär att regler om prövningstillstånd införs när det gäller talan mot tingsrättens dom i brottmål, men enbart i sådana mål där tingsrätten bestämt påföljden till böter eller frikänt den tilltalade från ansvar. Det betyder alltså att vid dom på fängelse eller annan påföljd än böter krävs inget prövningstillstånd för att gå vidare i instansordningen. De regler som skall tillämpas vid prövningstillstånd är också generösa. Prövningstillstånd skall beviljas om det finns anledning att ändra tingsrättens avgörande, s.k. ändringsdispens. Det betyder alltså att hovrätten skall göra en granskning av underrättens dom. Om något tyder på att det överklagade avgörandet kan behöva ändras, skall prövningstillstånd medges. Vidare skall prövningstillstånd medges om det är av vikt för rättstillämpningen att överprövning sker, s.k. prejudikatsdispens, eller om det annars föreligger synnerliga skäl för överprövning, s.k. extraordinär dispens. Förslaget om prövningstillstånd innebär alltså inte ett förbud att överklaga en dom utan endast att det i hovrätterna skapas utrymme för ett mera flexibelt sätt att handlägga de fullföljda målen. Det är alltså formerna för hovrättens prövning som ändras. Ett system med prövningstillstånd leder till att hovrätternas resurser används på ett effektivare sätt. Förutom att mindre mål kan hanteras snabbt, enkelt och billigt blir det förhoppningsvis också utrymme för hovrätterna att ägna mer kvalificerade mål den tid och den behandling som dessa mål kräver. Här vill jag också nämna att utskottet på en punkt inte gillar propositionens förslag, precis som Göran Magnusson nämnt, utan kommer med en egen lösning. I propositionen föreslås en särskild regel som innebär att dispensprövning krävs för åklagarens talan mot en dom i vilken den tilltalade helt har frikänts. I propositionen motiveras förslaget med rättviseskäl. Det problem som vi i utskottet har velat peka på är att den regeln innebär att det även vid mycket allvarliga brott såsom grov misshandel, mord och liknande kommer att krävas prövningstillstånd för åklagare. Den lösningen tycker vi i utskottet inte är acceptabel. Vi menar att åklagaren intar en särskild ställning i vår rättsordning. Åklagarens uppgift är att utkräva statens straffansvar för den som brutit mot en straffbestämmelse. Rättegångsbalken ger åklagaren en särställning som följer av yrkesrollen. I rättegångsbalken är fastlagt att åklagaren har en objektivitetsplikt och att åklagaren också arbetar under straffansvar. Åklagaren har dessutom, till skillnad från den tilltalade, inget att vinna för egen del på att överklaga. Vid tidigare företagna undersökningar har det dessutom visat sig att åklagarna står för en mycket liten del av överklagandet till hovrätt. 1988 rörde det sig om en eller två procent av samtliga avgjorda brottmål. Det här resonemanget har lett till att vi i utskottet inte biträder förslaget i propositionen utan i stället föreslår en ändring som bygger på domstolsutredningens förslag, som innebär att krav på prövningstillstånd inte bör gälla för åklagare i de fall en frikännande dom rör ett grövre brott. Slutsatsen blir att prövningstillstånd skall krävas dels om påföljden i målet är böter, dels om ett frikännande avser ett mindre brott, alltså där maximistraffet är fängelse i högst sex månader. Utöver det krävs alltså inget prövningstillstånd för åklagare. Fru talman! I dag finns redan ett förfarande med prövningstillstånd i tvistemål. Prövningstillstånd i tvistemål avser de s.k. småmålen, där värdet av vad som yrkas uppenbarligen inte överstiger ett halvt basbelopp. I propositionen föreslås nu en utökning av systemet med prövningstillstånd i tvistemål till att omfatta alla mål där värdet av tvistemålet uppenbart inte överstiger ett basbelopp. Förfarandet med prövningstillstånd i tvistemål har funnits ett antal år och har fungerat bra. Utskottet har därför tillstyrkt propositionen i den delen. När det sedan gäller hovrättens sammansättning vid dispensprövning är hovrätten i dag domför med två lagfarna domare, vilket Göran Magnusson varit inne på. I dag prövas ju enbart tvistemål. I propositionen föreslås att vid avgörande av dispensprövningar, som framöver kommer att gälla vad i tvistemål och i brottmål, skall hovrätten vara domför med tre lagfarna ledamöter. Bakgrunden till den förändringen är att prövningen skall göras under kvalificerade och rättssäkra former. Vidare sammanfaller den förändringen med huvuddragen för hovrättens sammansättning i bötesmål och i tvistemål där tingsrätten bestått av en lagfaren domare. En sammansättning med tre lagfarna ledamöter minimerar också risken för felbedömningar, och utskottets majoritet tillstyrker därför propositionen i denna del. Slutligen några ord om forumfrågan i utsökningsmål. Enligt propositionen skall utsökningsmålen överklagas till den tingsrätt inom vars domkrets den kronofogdemyndighet finns som har avgjort målet. Man kan naturligtvis göra på andra sätt också, men den föreslagna ordningen är klar och enkel att tillämpa. Till det kan läggas att huvudregeln inom förvaltningar är att myndighetsbeslut överklagas till den domstol inom vars domkrets myndigheten ligger. Lagutskottet, som har yttrat sig i den här frågan, tillstyrker propositionens förslag. Justitieutskottets majoritet, som väl inser att förslaget strider mot principen att alla tingsrätter skall kunna handlägga alla mål, anser ändå vid en sammanvägning av olika intressen att skälen för propositionens förslag väger tyngre. Utskottet tillstyrker därmed vad som föreslås i propositionen. Med det, fru talman, yrkar jag bifall till justitieutskottets hemställan och avslag på samtliga reservationer.

Fru talman! Ur rättssäkerhetssynpunkt är det inte tillfredsställande att arbetsbördan i hovrätten inskränker medborgarnas rätt att i de mindre brottmålen överklaga i två instanser. Det har talats en del om domstolsutredningen, och den föreslog i sitt betänkande att det inte skall införas några nya regler om fullföljdsförbud i ledet tingsrätt--hovrätt. Det främsta skälet för detta var att ett oinskränkt fullföljdsförbud leder till nackdelar för rättstillämpningen. Vidare sade utredningen att det finns ytterligare två skäl: dels skulle fullföljdsförbud inte kunna avse annat än de allra mest bagatellartade frågorna och skulle därför inte nämnvärt avlasta hovrätternas arbete, dels skulle man i ett sådant system trots allt göra rejäla ingrepp i den hävdvunna rätten att överklaga domstolsavgöranden. Om ett sådant ingrepp inte medför några avsevärda fördelar, bör man avstå från det, är utredningens slutsats. Detta gäller enligt min mening även de inskränkningar som nu föreslås.
Fru talman! För att börja med domstolarnas arbetsbörda, vill jag säga att det är alldeles uppenbart att någonting måste göras för att domstolarna skall hinna med den arbetssituation de har. Det är intressant att notera att ingen har föreslagit, vare sig remissinstanser eller Ny demokrati eller något annat parti, att vi skall ha fler domare i Sverige. Frågan är då hur man skall göra så att domstolarna faktiskt orkar med den arbetsbörda de har. Vad som här föreslås är ändå ganska vittomfattande, i den meningen att det finns mängder av mål där den tilltalade är dömd till böter och som är sådana mål att de ganska enkelt kan handläggas genom att man tittar i de handlingar som har kommit in till hovrätten. Därmed får man ett avsevärt billigare förfarande och ett snabbare förfarande, men för att åstadkomma rättssäkerhet i det systemet inför man att tre stycken lagfarna domare skall ta ställning när det gäller prövningstillstånd. Det är ett billigt förfarande, men jag tycker att det är angeläget att ändå påminna om att det trots allt är en mycket liten begränsning för den enskilde, av det skälet att man alltid har rätt att gå vidare till hovrätten. Finner de tre lagfarna domarna att det finns någonting i domen som tyder på att den skall ändras, skall det också meddelas prövningstillstånd. Jag tycker att man har hittat en bra lösning som förbilligar och ändå är rättssäker.
Fru talman! Det fanns en annan motion, Ju31, väckt av en ledamot från Moderata samlingspartiet, där man vill ta bort den ovillkorliga rätten för avräkning av häktningstiden mellan tingsrättens och hovrättens domar. Vi hörde vid en hearing med riksåklagaren att okynnesöverklaganden är ganska vanliga, och enligt hans uppfattning ökar antalet mål i hovrätten till följd av detta. Nu har inte motionären reserverat sig i utskottet utan ställer sig bakom vad som sägs i betänkandet, att regeringen har tillsatt en utredning som ser över de här sakerna. Men det finns alltså andra sätt att minska arbetsbördan i hovrätten. Jag hoppas att utredningsarbetet leder fram till att sådana föreslås. Jag tycker att den väg som anvisas i den nyssnämnda motionen är mycket bättre än att inskränka medborgarnas rättigheter.
Fru talman! Det är ganska klart att det finns flera olika sätt att uppnå målet om en förenklad handläggning i hovrätt, bl.a. det som Karl Gustaf Sjödin talade om då det gäller avräkning av häktningstiden. Man kan ha ett mer skriftligt inslag än man har i dag, och det finns många andra förslag. Men när man väger de olika förslagen mot varandra, precis som jag sade i mitt inledningsanförande, har utskottet ändå kommit fram till att inget av förslagen innebär så där alldeles lyckade lösningar, och i den sammanvägning som gjorts tycker jag att regeringens förslag är det allra bästa.

Fru talman! Först vill jag ta upp det Britta Bjelle sade om att målen har blivit allt tyngre och mer komplicerade och att det utgör ett skäl till att göra den inskränkning som nu föreslås. Då vill jag påpeka att om ett mål är komplicerat och tungt, har det inte alltid en direkt koppling till summan som det gäller. Mål som rör sig om stora penningbelopp kan vara enkla, och mål som rör sig om små belopp kan vara tunga och komplicerade. Jag anser också att det kan finnas olika sätt att angripa problemet med målbalansen i hovrätterna. Att effektivisera genom att lägga ned, som Göran Magnusson var inne på tidigare, och att effektivisera genom att delegera är åtgärder som vi kan tänka oss. Gränsen för vad vi kan gå med på går där effektiviseringen riskerar att drabba allmänheten. Jag kan frankt säga: Börjar det bli fråga om att inskränka rättssäkerheten i samhället får vi anställa fler domare. Jag vill fråga Britta Bjelle: Vilket är det övergripande målet? Är det att begränsa antalet hovrättsmål, eller är det att uppfylla ett rättssamhälles krav på grundläggande rättssäkerhet, så att vi även fortsättningsvis kan garantera alla rätten att få sin sak prövad i två instanser? Britta Bjelle påpekade att det givetvis inte är fråga om att ta bort möjligheter. Genom att man måste ha prövningstillstånd handlar det enligt min mening om en oacceptabel begränsning av rätten att få sin sak prövad i två instanser. Man måste trots allt förvänta sig att ett stort antal överklaganden inte kommer att behandlas i hovrätten. Däremot återstår ett prövningsförfarande. Väntar man sig någon direkt ekonomisk vinst av detta som Britta Bjelle kan ange i siffror?
Fru talman! Det finns två delar i frågan om prövningstillstånd i hovrätt. Den ena är att vi redan i dag har prövningstillstånd för tvistemål om belopp på upp till ett halvt basbelopp. Här krävs det i dag prövningstillstånd. På den sidan utökar man nu förfarandet med prövningstillstånd till att omfatta belopp på upp till ett basbelopp. Jag uppehåller mig ett ögonblick vid just detta. Systemet med prövningstillstånd vid tvistemål har visat sig fungera mycket väl. Det har inte funnits ett liknande system för brottmål. Här kommer det nu att ske en begränsning som går utöver det vi är vana vid i Sverige. Jag vill påstå att prövningstillstånd allmänt sett inte alls innebär att hovrätterna inte behandlar ärenden. Det jag försökte säga var att detta skapar ett flexiblare system hos hovrätterna. Alla har rätt att överklaga ett mål. Det kommer till hovrätten. I hovrätten sätter sig tre ledamöter och tittar på målet, oavsett om det är ett tvistemål eller ett brottmål. Man går igenom de regler som kan medföra dispensprövning. Den första regeln gäller ändringsdispens. Det betyder att hovrätten vid en granskning av underrättens dom skall medge prövningstillstånd om den finner någonting som tyder på att det överklagade avgörandet kan ändras på någon punkt. Vad som händer i varje ärende är följande. Överklagas ärendet kommer det till hovrätten. Hovrätten prövar ärendet med tre lagfarna domare, vilka avgör om detta mål är rättdömt eller om det finns någonting som kan anses vara feldömt. Är det rättdömt får de tilltalade inte inställa sig i hovrätten för att dra sin sak en gång till, eftersom saken då är prövad. Finns det någonting som man tror kan ha blivit fel i underrätten, dvs. att man kan dra en annan slutsats, får vederbörande -- den tilltalade, hans försvarare och parterna över huvud taget -- inställa sig i hovrätt för en förnyad prövning. Det är en prövning som kommer till stånd fastän det är ett förenklat förfarande. Det gör att det blir billigare, och hovrätten kommer förmodligen snabbare att kunna avdöma fler mål.
Fru talman! Detta var en upprepning av det Britta Att det i dag finns en begränsning vad gäller tvistemål om belopp på upp till ett halvt basbelopp tog också jag upp i mitt anförande. Även om vi inte tycker att detta är tillfredsställande har vi inte väckt någon motion i den frågan, och vi har inte något yrkande. När man lyssnar till Britta Bjelle får man den bestämda känslan av att ett överklagande är en ganska onödig åtgärd. Jag förstår inte att detta förslag på ett betydande och kraftfullt sätt skall begränsa målbalanserna i hovrätterna. Därmot ger det en signal till allmänheten om att det blir en stark begränsning när det gäller att söka sin rätt i två instanser.
Fru talman! När det gäller frågan om dispensprövningen har Socialdemokraterna avgett en reservation beträffande antalet domare som skall utföra prövningen. Britta Bjelle säger att dispensprövningar med tre domare innebär att prövningen sker under kvalificerade och rättssäkra former. Det är kanske riktigt, även om inte Lagrådet utan vidare kom fram till den ståndpunkten. Lagrådet ansåg en prövning med två domare och de omröstningsregler som för närvarande gäller -- dvs. att om en domare vill bifalla dispensprövningen, skall saken prövas i fullständig omfattning av hovrätten -- är ett lika säkert system. Hittillsvarande dispensprövning tyder på detta. Det är ett lika säkert system som att ha tre domare, där den som söker sin rätt måste övertyga två domare om att han verkligen skall få fullständig prövning i hovrätten. Den här frågan kan man diskutara länge. Jag tror inte att man egentligen kan komma fram till någon absolut säker ståndpunkt beträffande rättssäkerhetsaspekten. För Socialdemokraternas del har vi sett till effektiviteten. Regeringens förslag innebär att man nu utökar antalet domare i de s.k. småmålen. Man får på det sättet en ökad belastning i hovrätten. Det tycker vi är ett mindre lyckat arrangemang. När man talar om dispensprövningen som princip är det viktigt att säga att det inte finns något fullföljdsförbud. Det finns en möjlighet att fullfölja, men man får en något annorlunda prövning. Det var vad Domstolsutredningen försökte klarlägga. Det är angeläget med insatser för att begränsa hovrätternas arbetsbörda. Riksdagen har under detta år lagt på domstolsväsendet nya arbetsuppgifter till en kostnad av i storleksordningen 20--25 miljoner kronor. Det ökar arbetsbördan i alla instanser. Det betyder att vi måste göra någonting åt dessa saker. När det sedan gäller forumregeln beträffande utsökningsmålen håller vi fast vid vår ståndpunkt att man inte bör koncentrera dessa mål till ett fåtal tingsrätter. Vi har läst lagutskottets yttrande. Det tyder på att man genom att koncentrera målen till några få tingsrätter skulle få dem avgjorda på ett säkert sätt. Det är ett resonemang som vi inte kan acceptera. Vi menar att alla tingsrätter borde vara behöriga. Det är rimligt att målet skall avgöras där myndigheten har sitt säte. Men om man lägger ett individperspektiv på frågan kan man anse att målet skall avgöras vid den tingsrätt som ligger där personen bor eller företaget är beläget. Då slipper man myndighetsperspektivet.

Fru talman! Det är riktigt som Göran Magnusson säger att det är en bedömingsfråga om man anser att två eller tre domare är mest rättssäkert. Man måste enligt min mening utgå ifrån, att om tre domare gör en prövning av huruvida det föreligger en risk för att någonting har blivit fel under tingsrättsförhandlingen, är det ändå tre individer som prövar samma fråga. Jag utgår ifrån att chansen att hitta ett eventuellt fel då är betydligt större än om prövningen görs av enbart två personer. Men det är säkert riktigt att detta är en bedömningsfråga. När det sedan gäller forumregler i utsökningsmål kan man resonera om vilket som är det bästa ur olika synpunkter. Jag kan ändå inte komma ifrån att det är ett enkelt och bra förfarande att det är till domstolen i den stad där kronofogdemyndigheten finns som man överklagar kronofogdens beslut. Jag tycker att det är ett enkelt och lätthanterligt förfarande. Därför har utskottets majoritet stannat för det förfarandet.
Fru talman! I min egen hemstad, där kronofogden har verksamhet, upplever Köpingsbor och andra att de har att göra med kronofogden i Köping. När de sedan skall överklaga ett sådant här mål, skall de göra det i Västerås tingsrätt. För den som inte har så stor kläm på var kronofogdemyndigheten har sitt säte, känns det inte så naturligt att det är just i Västerås tingsrätt som det här målet skall överklagas. Det kunde ju lika gärna vara i tingsrätten i Köping.

Herr talman! Vi skall nu behandla justitieutskottets betänkande JuU37 med anledning av regeringens proposition om penningtvätt. Till regeringens proposition har vi socialdemokrater lämnat tre motioner. Under behandlingen i utskottet har vi reserverat oss på tre områden och lämnat två särskilda yttranden. Bakom rubriken Åtgärder mot penningtvätt finns ett omfattande internationellt arbete för att förhindra och beivra s.k. tvättning av pengar i det finansiella systemet. Det handlar framför allt om kontanta pengar som någon tillskansat sig genom brottslig verksamhet. Bankrörelser m.fl. skall bl.a. anmäla misstänkta, brottsliga, förvärv till Polisen. I botten finns flera konventioner. Några har Sverige ratificerat, dock inte Europarådets konvention om förverkande. Skälen till att vi nu har frågan på riksdagens bord är en följd av EES-avtalet.

De två första socialdemokratiska reservationerna gäller tillämpningsområdet för den nya lagstiftningen. EG-direktivet är ett minimidirektiv, och det står varje land fritt att ge lagen ett vidare tillämpningsområde. Regeringen har i propositionen och utskottmajoriteten har i betänkandet inte tagit ett fotsteg längre än vad som anges i direktiven. I remissbehandlingen som föregick propositionen framfördes från flera tunga remissinstanser, bl.a. Rikspolisstyrelsen att tillämpningsområdet, borde utvidgas. Rikspolisstyrelsen misstänker att Sverige redan används för penningtvätt. I sitt remissyttrande säger man: ''Lagstiftningen bör göras så heltäckande som möjligt. Det kan förmodas att de internationella ''penningtvättarna' har tillgång till den juridiska sakkunskap som fordras för att hitta och använda sig av sådana blottor.'' Herr talman! Mot denna bakgrund anser vi socialdemokrater att lagstiftningen bör utvidgas. Den kan vara ett verktyg för att bekämpa även den ekonomiska brottsligheten, där skattebrotten är centrala. Vi anser att regeringen bör ges till känna att genast inleda ett utredningsarbete som syftar till att bemästra de svårigheter som uppstår om skattebrott inkluderas i lagens tillämpningsområde. Herr talman! Jag yrkar därmed bifall till reservation nr 1. Alla kryphål måste tätas från början för att lagen skall få avsedd verkan. Därför anser vi att det är släpphänt av utskottsmajoriteten att lagen inte omfattar transaktioner också hos t.ex. växlingskontor, guldhandel och andra verksamheter, där det omsätts mycket pengar.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 Denna fråga förs in i det framtida beredningsarbetet om tullens framtida uppgifter. Herr talman! Jag skall nu övergå till frågan om sanktioner och straffansvar. Redan i EG-direktivet förutsattes det, när det gäller lagen, att vissa transaktioner inte skulle förmedlas och att uppgiftsskyldigheten till polisen skulle fullgöras under straffansvar. Utskottsmajoriteten anser att den arbetsrättsliga lagstiftningen, tillsammans med hälerilagstiftningen skall vara tillämpliga och tillräckliga. Rikspolisstyrelsen anför i sitt remissvar att ett straffansvar måste utkrävas av den som inte följer lagens bestämmelser. Rikspolisstyrelsen klargör också att häleribestämmelsen är helt otillräcklig för denna typ av verksamhet. Åklagaren kommer nämligen att stå inför en nästan omöjlig uppgift när det gäller att styrka ett sådant uppsåt, vilket krävs för att någon skall kunna dömas för häleri. Är det trängseln på fängelserna, eller vilket är skälet att regeringspartierna nu helt plötsligt är så försiktiga med att införa ett verkningsfullt straffansvar? Vi socialdemokrater har i reservation nr 3 anfört att ett en särskild straffbestämmelse bör införas i lagen om penningtvätt, vilken skulle vara tillämplig när befintliga lagregler är otillräckliga. Herr talman! Jag yrkar bifall till reservation nr 3. Herr talman! Riksdagen har nu möjlighet att införa en verkningsfull lagstiftning mot penningtvätt som kommer att sätta Sverige i frontlinjen i denna brottsbekämpning. Men det förutsätter att riksdagen stöder de tre socialdemokratiska reservationerna och täpper igen de kryphål som utskottsmajoriteten lämnar öppna. Herr talman! Jag yrkar därför, för säkerhets skull, än en gång bifall till de socialdemokratiska reservationerna 1--3.

Herr talman! Det som ligger till grund för betänkandet JuU37 om penningtvätt, och som Alf Eriksson tog upp i sitt anförande, är att Sverige genom EES-avtalet åtar sig att införa ett EG direktiv som förhindrar att det finansiella systemet används för tvättning av svarta pengar. Varje land har sedan, rent tekniskt, möjlighet att utforma sina lagar som man själv vill och skall naturligtvis uppfylla EG-direktivens intention och krav. Men vi anser att detta förslag inte gör det. Jag håller mig till reservation 3 i mitt anförande, eftersom den reservationen överensstämmer med den motion som väckts med anledning av propositionen. Förenklat kan man säga att förslaget gäller att om en banktjänsteman misstänker att ett visst agerande handlar om brottslig penningtvätt, skall han vara skyldig att anmäla det till en myndighet, så att förundersökning kan inledas. Om banktjänstemannen inte gör en anmälan, eller om han informerar sin kund att en utredning pågår, anser vi att banktjänstemannen gör en överträdelse. Det skall då finnas sanktionsmedel. Men det anser inte regeringen och utskottsmajoriteten utan hänvisar till att den hälerilag och de arbetsrättsliga lagar och avtal som finns är till fyllest. Hälerilagen kommer i dessa sammanhang att kunna tillämpas i ett mycket fåtal fall -- det rör sig kanske om 1 %. Att använda sig av arbetsrättsliga lagar innebär att vi för över frågan till ett slags privaträttslig sfär. Vi skulle alltså förlita oss till att arbetsgivarna, bankdirektörerna, har detta allmänna samhällsintresse. Det kanske gynnar banken på kort sikt att hålla penningtvättare bakom ryggen. Är det så lär banktjänstemannen inte få någon prickning eller reprimand av sin chef. Vi i Vänsterpartiet har i alla fall inte någon tilltro till att det är möjligt att bankerna ges detta ansvar. Det har ju också under den senaste tiden visat sig att en betydande ekonomisk brottslighet är inbyggd i den s.k. bankkrisen. Det är också ytterst tvivelaktigt om Sverige med detta förslag uppfyller sitt åtagande. Det vore pinsamt om Sverige, som första land, skulle dras inför EFTA-domstolen därför att Sverige inte uppfyller kravet på effektiva åtgärder mot penningtvätt. I detta betänkande finns också två andra reservationer i vilka exempelvis skattebrott, valutaväxlingskontor och guldhandel tas upp. Vänsterpartiet kommer att rösta för dessa reservationer. Herr talman! Vänterpartiet kommer att rösta för reservationerna 1--3.

Herr talman! Jag är litet förvånad över Berith Erikssons misstänkliggörande av banker och bankanställda. Det kan väl ändå inte vara allvarligt menat att så generellt ställa i utsikt, som Berith Eriksson gör, att banker är intresserade av att medverka till brottslighet, nämligen att tvätta pengar. Jag noterade, herr talman, att Socialdemokraternas företrädare i stort sett instämde i propositionen så långt som den går, men att man vill gå längre, i likhet med Vänsterpartiet. Det är, enligt majoritetens uppfattning, att ta större steg än vad sakernas tillstånd kräver. I detta sammanhang vill jag gärna framföra en liten fundering. Det är ett faktum att penningtvätt varit ett begrepp under åtskilliga år. Det är åtminstone en så pass gammal företeelse att socialdemokrater satt vid makten i Sverige när man började tala om penningtvätt. Jag kan dock inte erinra mig att Socialdemokraterna lade fram någon proposition om ptgärder mot penningtvätt. Det kunde vara intressant att få höra synpunkter på detta faktum. Men nu skall allting göras på en gång, eftersom det inte har skett någonting förut. Nuvarande regering har i alla fall, som har framgått av inläggen här, lagt fram en proposition där man föreslår en ny lag om åtgärder mot penningtvätt. Denna lag skall införas vid ett datum som regeringen bestämmer. Penningtvätt innebär åtgärder i syfte att dölja eller omsätta vinningen från brottslig verksamhet. Den lagstiftning som föreslås bygger på EG:s direktiv om åtgärder för att förhindra att det finansiella systemet används för tvättning av pengar. Direktivet ingår i avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, dvs. EES. Det innebär alltså att Sverige förbinder sig att införa regler om penningtvätt i enlighet med EG direktivet. Även med bortseende från Sveriges internationella förpliktelser på området ser utskottet med tillfredsställelse på det aktuella lagförslaget. Den ekonomiska brottsligheten är allvarlig, och det är enligt utskottets mening nödvändigt med kraftfulla åtgärder. tvättning av pengar, är att försvåra åtgärder som syftar till att dölja eller omsätta vinningen av brottslig verksamhet och att öka upptäcktsrisken vid sådana transaktioner. Det gör också remissinstanserna, som har yttrat sig över förslaget. Av propositionen framgår att det är en hel rad av remissinstanser: Fullmäktige i Advokatsamfundet m.fl. Det görs ett och annat tillägg här och där, dvs. ytterligare förslag, men i stort sett instämmer man i regeringens proposition. Det finns alltså tre reservationer till betänkandet plus ett par särskilda yttranden. Jag vill redan nu, herr talman, yrka avslag på dessa reservationer och bifall till propositionen. Jag vill beträffande reservation nr 1 nämna att utskottet anser, i likhet med regeringen, att det skulle föra för långt att låta lagen vara direkt tillämplig på t.ex. skattebrott. Det finns risk att det oftast skulle vara omöjligt för en bank att ha någon uppfattning om huruvida fullbordat brott föreligger när transaktionen görs. Genom anknytningen till brottsligt förvärv är lagens tillämpningsområde ändå vidsträckt, och utskottet ser det som särskilt värdefullt att de nya bestämmelserna om åtgärder mot penningtvätt kommer att ansluta till vad som redan gäller för häleriansvar. När det gäller vem som skall åläggas rapporteringsskyldighet framgår det av propositionen på s. 8 att EG-staterna har överenskommit att avvakta med en utvidgning till dess att erfarenheter vunnits om hur direktivet skall fungera i praktiken. Det har naturligtvis också talats en del om vilka instanser som kan komma i kontakt med penningtvätt. Här nämns valutaväxlingskontoren. Detta är emellertid föremål för en utredning, närmare bestämt Betaltjänstutredningen, Fi 1992:14, som jag rekommenderar socialdemokratiska reservanter att studera. Vad gäller EG-ländernas inställning till en utvidgning av uppgiftsskyldigheten, kan konstateras att det inte talar för att vi tills vidare går längre än vad som föreslås i propositionen. Sedan tillkommer också det pågående arbetet, som jag hänvisade till.

Det är den texten som Socialdemokraterna liksom Vänsterpartiet vill ha utbytt. Jag skall be att få avsluta med att läsa upp något ur detta stycke, för att det skall komma till protokollet: Som anförs i propositionen, är det mest lämpliga tillvägagångssättet ''att bestämmelserna upprätthålls med stöd dels av de regler som finns i lag och avtal på det arbetsrättsliga området, dels genom de sanktioner som Finansinspektionen förfogar över i sin tillsynsverksamhet. Härigenom kommer samma regler att gälla för upprätthållandet av reglerna om penningtvätt som redan i övrigt gäller inom det finansiella lagstiftningsområdet. Vid denna bedömning har utskottet även tagit hänsyn till de rekommendationer om restriktivitet med nykriminalisering som förts fram i betänkandet Ett reformerat åklagarväsende - -.'' Utskottets ledamöter och många andra känner till detta betänkande. Med detta, herr talman, vill jag alltså ännu en gång yrka bifall till utskottets hemställan och avslag på reservationerna.
Herr talman!

Göthe Knutson drar sedan upp den gamla raspiga skivan om vad som hände på 80-talet. Jag behöver inte gå så långt som till 80-talet. Det är ganska naturligt att vi inte har den här frågan uppe förrän i dag. Därför att EG-direktivet fastställdes den 10 juni 1991. Det var väl ungefär i de dagarna som riksdagen upplöstes före föregående val. Det har hänt en hel del tidigare när det gäller de konventioner som den socialdemokratiska regeringen var med och ratificerade. Man kan fråga sig hur länge vi skall hålla på att lägga oss på EG-nivå i alla hänseenden. Vore inte det här ett område att vara föregångare på, inför de förhandlingar som vi så småningom skall ha med EG?
Herr talman! Låt mig säga några ord med anledning av Alf Erikssons svar beträffande vad Socialdemokraterna inte har gjort. Inte behöver väl en så förträffligt framsynt regering som den socialdemokratiska som vi en gång hade -- jag citerar nu ett eget beröm -- invänta EG-direktiv om en företeelse som är besvärande. Det är med en smula förvåning som jag nu noterar att det var ett Å andra sidan är det jättebra att det från socialdemokratiskt håll kommer en propå om att gå före EG. Då borde det också vara angeläget att man på socialdemokratiskt håll också bestämmer sig för om man är för eller emot EG. I den svenska samhällsdebatten har ju inte Socialdemokraterna uttalat någon egen bestämd uppfattning om EG. Det kan vara taktik. Alf Eriksson invänder bl.a. gällande valutaväxlingskontor. Jag ber ännu en gång att få hänvisa till betänkandet. Det är onödigt med en upprepning. Faktum är att ett stort steg nu tas och det är alldeles tillräckligt enligt de bedömingar som görs av utskottets majoritet.
Herr talman! Först och främst vill jag inte påstå att det var något EG-initiativ som jag hänvisade till, utan det var ett EG-direktiv. Utifrån olika spörsmål och de konventioner som bl.a. FN har uppställt infördes mot regeringens vilja på socialdemokratiskt initiativ en finanspolis. Det beslutade vi om för ett år sedan. Var står Göthe Knutson i den frågan i dag? I mitt förra inlägg hann jag inte dra upp det här med straffansvar. Jag citerade i mitt anförande vad Rikspolisstyrelsen har sagt om hälerilagstiftningen i det här sammanhanget. Den är otillräcklig. Det är därför som vi kräver en särskild lagändring.

Herr talman! Först vill jag replikera Göthe Knutson och säga att jag är förvånad över Göthe Knutsons tilltro till bankerna. För att få fakta till protokollet vill jag sedan säga att det som jag tog upp i mitt anförande handlar om hur det här förslaget överensstämmer med det EG direktiv som skall uppfyllas genom förslaget. I artikel 14 sägs det nämligen att ''Varje medlemsstat skall vidta de åtgärder som behövs för fullständig tillämpning av alla bestämmelser i detta direktiv och skall särskilt föreskriva vilka påföljder som skall gälla vid överträdelse av regler som antagits på grund av detta direktiv.'' När det gäller vilka påföljder som det skall handla om säger egentligen regeringen och utskottsmajoriteten att det inte skall vara några alls.

Herr talman! Jag kan konstatera att Berith Eriksson är förvånad över Göthe Knutsons förtroende för bankerna. Det som Berith Eriksson uttalade handlar faktiskt om misstanke om brottslig verksamhet -- i det här fallet penningtvätt. Det är faktiskt en viss skillnad mellan penningtvätt och det som bankerna gjorde sig skyldiga till under det glada 80-talet, då Socialdemokraterna regerade. Det var faktiskt någonting helt annat. Jag kan inte tro att Berith Eriksson vill påstå att bankerna, t.ex. statliga Nordbanken, gjorde sig skyldiga till medverkan till penningtvätt. När det gäller meningsyttringen utgick jag ifrån det som Vänsterpartiet skulle ha uttalat om man hade varit närvarande vid justeringstillfället. Men det är inte alldeles lätt för en enda ledamot att hinna med alla möten i utskottet.
Herr talman! Vi behöver inte påbörja någon stor debatt angående brottslighet i samband med de olika bankturer som har varit. Det var ju inte det som den här debatten skulle handla om. Men faktum är ju att det med det här förslaget inte kommer att leda till någon åtgärd om exempelvis en tjänsteman upplyser en bankkund om att en utredning nu har inletts och att det därför gäller att sjappa med pengarna.
Herr talman! Jag ber ännu en gång att få hänvisa till de utförliga motiveringarna i utskottets betänkande. På s. 5 och fram till den text som gäller sanktioner talas det om det som Berith Eriksson berör. Jag läste alldeles nyss ur det betänkandet, bl.a. följande mening: ''Vid denna bedömning har utskottet även tagit hänsyn till de rekommendationer om restriktivitet med nykriminalisering som förts fram i betänkandet Ett reformerat åklagarväsende''. Herr talman! Jag konstaterar att det ämne vi nu behandlar är utomordentligt noga penetrerat. Regeringen har hållit sig till EG-direktivet -- och icke initiativet, vilket anmärktes i ett tidigare genmäle. Man har noga beaktat alla de krav som finns och som här har berörts. Man har konstaterat att vad man nu har satt på pränt är accepterat och godkänt av en rad remissinstanser. Att en och annan remissinstans, t.ex. Rikspolisstyrelsen, har velat gå något steg längre är i och för sig ganska naturligt. Ambitionen bör vara sådan hos polisen. Nu har vi i justitieutskottet tagit det stora steget, sedan får man se vad som krävs framöver. Som det har sagts från flera håll och från flera remissinstanser är regeringens förslag angeläget och utomordentligt bra. Det har utskottets majoritet också tagit fasta på.

Herr talman! Justitieutskottets betänkande nr 37 handlar om lagstiftning kring penningtvätten. Jag vill i det här sammanhanget passa på att ta upp ytterligare ett par frågor som ej berörs i betänkandet. Det är finanspolisen som skall se till att den här lagstiftningen efterlevs. Det är roligt att höra debatten. Justitieminister Gun Hellsvik har t.ex. förnöjsamt sagt att regeringen har gett Rikspolisstyrelsen i uppdrag att inrätta en finanspolis. Socialdemokraterna skriver i sin motion Ju24 att de har tagit initiativ till inrättandet av en finanspolis. Man har sagt att man vill ta fram fakta i protokollet. Jag måste då få tala om det faktum att initiativet kom från Ny demokrati. Socialdemokraterna nämnde förslaget i sin stora motion i fjol, men de gjorde ingen hemställan. Om inte Ny demokrati hade tagit ett initiativ skulle vi inte ha någon finanspolis. Justitieutskottet träffade under sin resa i Göteborg tillsammans med Rikspolisstyrelsen Christer Fogelberg som är nyutnämnd chef för finanspolisen. Han berättade att man kommer att få in cirka tusen anmälningar. Han berättade vidare att han har träffat Bankföreningen och att det inte föreligger några hinder för samarbete och att man kommer att lämna uppgifter. För att finanspolisen skall kunna förhindra att det finansiella systemet brakar ihop genom brottsliga manipulationer så måste man få inrätta ett underrättelseregister och bedriva spaning. Man måste ställa stora krav på en dator som kan behandla dessa uppgifter, och det måste finnas ett system för analysverksamhet. Hindren i dagens lagstiftning är att man inte får blanda in information om personer som är misstänkta för penningtransaktioner. Datainspektionen har sagt nej till finanspolisens begäran. Jag vet att Christer Fogelberg har gjort en framställan till justitieministern och att detta ärende ligger på regeringens bord. Det är fråga om finanspolisens vara eller icke vara. Om man inte får gehör för sin begäran så faller idén med finanspolisen. Det är fakta. Jag kan inte låta bli att kommentera Göthe Knutsons inlägg. Synpunkterna om vad som har skett tidigare är intressanta. Jag noterade dock att socialdemokraterna omnämnde en finanspolis utan att göra en hemställan om detta. Det är en frågeställning som kan vara intressant. Jag tycker dock inte att man skall fördjupa sig i den. Socialdemokraterna var överens med Ny demokrati i denna fråga, när vi utgjorde en majoritet i utskottet för att inrätta en finanspolis. Avslutningsvis kan jag säga att det var ju tur att Ny demokrati tog tag i den här frågan. Åtminstone majoriteten bland socialdemokrater och vänsterpartister var för den här idén och tyckte att den var bra. Även regeringen torde tycka så, vilket framgår när man tolkar det uttalande som Gun Hellsvik har gjort. Herr talman! Därmed yrkar jag bifall till hemställan i justitieutskottets betänkande JuU37.
Herr talman! Låt mig bara konstatera att den senaste talaren, Karl Gustaf Sjödin, nu har givit svar på det som Alf Eriksson påstod i en replik. Det är bara att konstatera att det nu finns en finanspolis och att det var Ny demokrati som lade fram det förslaget i riksdagen.

Herr talman! För precis ett år sedan, dvs. den 2 juni 1992, stod Birger Andersson här i talarstolen och förde talan just i detta ärende under rubriken Den avgiftsfinansierade radio och TV-verksamheten 1993--1996. Eftersom han inte gärna vill upprepa sig har jag blivit anmodad att föra talan i år. Det skall jag givetvis göra. Utskottet skriver i betänkandet att man föreslår riksdagen att godkänna att medelstilldelningen för år 1994 för Sveriges Television AB, Sveriges Radio miljoner kronor. 4 580 miljoner kronor skall således gå till dessa tre institutioner. Om man multiplicerar antalet TV-innehavare med den nya och träda i kraft från nyår, blir det 4 890 miljoner kronor. Det är således fråga om en klar överfinansiering även om man räknar in kostnaderna för RIKAB i Kiruna som samlar in licensmedlen. Det kostar mellan 130 miljoner och Vi föreslår ändock riksdagen att som en följd därav tillstyrka en höjning av licensavgiften och att anslå drygt 4 500 miljoner kronor. Här finns ingen reservation, så egentligen är det onödigt att debattera den här frågan. Det är då inte mycket att debattera. Jag vill dock säga några ord, eftersom det har väckt viss förvåning att jag inte har reserverat mig på två punkter. Det gäller för det första en motion av Chris Heister, där det påpekas attt sponsring bör ses som en särkild form av annonsering. Därför skall inte denna typ av annonsering, sponsring, få förekomma inom Sveriges Radio eller Sveriges Television. Jag håller i princip med om att det är helt riktigt. Utskottet anser dock att det här föreligger ett avtal mellan Sveriges Radio och några kommersiella företag om sponsormedel. Man vill inte biträda den motionen, vars förslag också skulle innebära ett visst inkomstbortfall. Inför dessa argument har jag givetvis från principiell synpunkt följt partilinjen. Sedan har vi en motion av Birger Hagård, som jag också vill kommentera. Han vill att licensavgiften skall avskaffas. Det är egentligen mycket som talar för det. Licensavgiften slår dessutom orättvist, eftersom låginkomsttagare betalar proportionellt mer än höginkomsttagare. Det rör sig alltså om en form av smygskatt. Det kostar ca 130 miljoner kronor att driva in licensavgiften. Av antalet potentiella betalare har åtminstone drygt 400 000 vägrat att betala. När dessa sedan fortsätter att vägra, stiger beloppet. RIKAB har alltså till Beloppet uppgår till 270 miljoner kronor. Det skulle kosta 280 miljoner kronor att driva in de 270 miljoner kronorna, så det kan ju inte betecknas som en lönande verksamhet. Att jag ändå kan gå med på att man avstyrker en motion, när jag själv föregående år väckte en liknande motion, beror på att jag kopplar bort stora hjärnan och överlåter agerandet åt förlängda märgen. Det är alltså förlängda märgen som jag åberopar nu när jag än en gång yrkar bifall till hemställan i kulturutskottets betänkande nr 27.

Herr talman! Det gläder mig att Hugo Hegeland nämnde min motion i sitt anförande. Motionen är så pass viktig att jag vill ta några minuter av kammarens tid i anspråk för att tala om den. Det är orimligt att Sveriges Television och Sveriges Radio som även i dessa bistra ekonomiska tider har väl tilltagna anslag från det allmänna, över 4 miljarder kronor, skall ha möjlighet att få kommersiella intäkter genom sponsring. Den situation som vi har i dag innebär ett stort inkomstbortfall för de fria kommersiella kanalerna. De tvingas nu inte bara att konkurrera om lyssnare och tittare, utan de måste också konkurrera med public service-företagen om reklamintäkterna. Public service-kanalerna har ju ett konkurrensövertag i kampen om sponsringspengarna, eftersom de har en stor tittaroch lyssnarpublik, vilket gör sponsringspengarna särskilt intressanta. Som argument för att tillåta sponsring brukar man föra fram att sponsring inte är att betrakta som reklam. Det är inte riktigt, vilket jag också för fram i min motion. Anledningen till detta är enligt min mening att sponsring och annonsering är två alternativa medel i ett företags marknadsföring. Sponsring är därför en särskild form av annonsering, vilket också Hugo Hegeland höll med om. Det sätt på vilket företag agerar här i Sverige för att uppfylla reglerna för sponsring genom att t.ex. se till att namnet på företaget överensstämmer med produktnamnet visar tydligt att det också är så. Just denna definition av sponsring som en ''särskild form av annonsering'' använder t.ex. BBC i sin rapport om det egna företagets framtid. Både den brittiska regeringen i sitt ''Green Paper'' om BBC:s framtid och BBC:s ledning tar avstånd från denna metod att delfinansiera public service-företagen med sponsring eller annan annonsering. Jag hade önskat att även Sveriges riksdag hade gjort det. Det hade glatt mig mycket om kulturutskottet hade redovisat något annat argument för att avstyrka min motion än att avtalet med programföretagen endast är ett år gammalt. Jag kan dock glädja mig åt det som Hugo Hegeland nyss sade, att han i princip håller med om det som jag säger i min motion men att skälen till avstyrkandet inte bara är att avtalet nyligen omförhandlats utan också det inkomstbortfall som public service-företagen drabbas av, om man tar bort sponsring. Det senaste argumentet anser jag vara ytterligare ett skäl för bifall till min motion. Men med tanke på utskottets enighet tänker jag inte fresta mig till att yrka på något bifall.
Herr talman! Jag gör nog inte Chris Heister särskilt glad när jag säger att jag helhjärtat -- både med stora hjärnan och förlängda märgen -- står bakom det ställningstagande som kulturutskottet har gjort vid ett sammanträde då jag dock inte var närvarande. Trots att min underskrift inte finns med i betänkandet, står jag helt bakom det. Jag vill först ta upp sponsringsfrågan. Sponsring är inte något speciellt unikt, utan det är en utveckling som man har i Europa. Utskottet har uttalat att det är rimligt att man följer utvecklingen när det gäller de normgivningar som sker, dvs. att vi skall ha likartade bestämmelser för sponsring och spronsringsmeddelanden. När man talar om fria TV-stationer, undrar jag på vilket sätt TV 4 är friare än Sveriges Television. På vilket sätt upplever den som tittar på TV 3 en högre grad av frihet än den som tittar på Kanal 1 eller TV 2? Jag tycker att vi skall vara litet försiktiga med orden, speciellt sådana ord som frihet. När det gäller reklam, talar vi faktiskt om ett monopolföretag. TV 4 är den enda kanal i Sverige som av statsmakterna genom avtal har fått rätt att sända TV-program som är finansierade med reklammedel. Skall man sedan gå på vad som skrivs i tidningarna om den ekonomisk utvecklingen för detta företag, verkar den vara tämligen lysande. Man har ju uppnått ''break-even'' tidigare än vad man har beräknat. Därmed är ju inte friheten i den mening som Chris Heister talade om särskilt allvarligt hotad. Jag vill vända mig till Harriet Colliander angående TV-avgifterna och public service-funktionen. Från medborgarens synpunkt är det rimligt att vi har väl fungerande public service-företag. När jag betalar min TV-avgift får jag för denna inte bara TV program i två kanaler. Därutöver har jag tillgång till Utbildningsradions utbud och till det som erbjuds i Riksradions fyra olika kanaler. Dessutom får jag en förnämlig service i form av text-TV. Man kan här jämföra med andra vägar för informationsinhämtning i medier. Jag tycker inte att den sammanlagda kostnaden är orimligt hög. Däremot är det självklart att man skall ställa krav på rationalitet och effektivitet vid programproduktion och sändning. Jag inbillar mig att man känner den pressen. Dels har statsmakterna tidigare ålagt koncernens programbolag rationaliseringar, dels förutsätts reformmedlen att till viss del finansieras genom rationalisering inom företaget. Genom riksdagsmajoritetens beslut kommer det fr.o.m. årsskiftet inte längre att vara korrekt att tala om Sveriges Radio-koncernen, eftersom den då inte längre kommer att existera, vilket bl.a. Harriet Colliander och Chris Heister har medverkat till. Jag tror att koncernen hade kunnat vara bra som en rationaliseringsstimulator, som en viss samordnare. När det gäller fallskärmsavtalen och den nomenklaturasjuka som har gripit ledningen för företagen kan jag konstatera, efter vad som har framkommit, att något fallskärmsavtal inte finns för chefen för det största programbolaget, Sveriges Television. Det är det ena jag vill säga. Det andra är att jag ännu inte har fått sparken av regeringen från mitt uppdrag som ledamot av moderbolagets styrelse. Det var ändå jag som såväl på bolagsstämman som på det efterföljande styrelsemötet aktualiserade frågan om fallskärmarna. Det är oacceptabelt för svenska folket att vissa chefer har, som man uppfattar, mycket generösa avtal. Det kan påverka -- och det är det allvarliga -- viljan att betala TV-avgiften. Den filosofi som låg bakom skapandet av dessa avtal är föråldrad och hör inte 90-talet till. Utskottet skriver att det, eftersom TV-avgifter betalas, är viktigt med god hörbarhet på sändningarna i hela landet. Speciellt aktualiseras sändningarna inom Stockholmsområdet. Jag vill understryka att hörbarheten är viktig. Public service-företagen skall ligga främst i körfältet och ha förkörsrätt framför t.ex. den privata lokalradion när det gäller att skapa förutsättningar för god hörbarhet. Slutligen vill jag kommentera handläggningstiderna vid Radionämnden. I utskottets skrivning ligger att utskottet uppfattar handläggningstiderna såsom alltför långa. Utskottet konstaterar att man arbetar på att förkorta handläggningstiderna. Utskottet utgår från att detta skall kunna förverkligas. Därför innebär det ingen svårighet för mig att yrka bifall till utskottets hemställan på samtliga punkter.

Herr talman! Åke Gustavsson talade om förkörsrätt för public service-kanalerna. Dessa kanaler har ju förkörsrätt i och med att de ha över 4 miljarder kronor i botten av allmänna medel, när de skall konkurrera om tittare och lyssnare. Jag anser inte att public service-kanalerna skall ha förkörsrätt också när det gäller att konkurrera om reklamintäkterna. Därför är jag emot att man tillåter sponsring.

Herr talman! Public service-verksamhetens omfattning är en viktig fråga att diskutera. Denna verksamhet skall inte vara så omfattande, sade Harriet Colliander, att den skall medge två kanaler inom ramen för Sveriges Television. Den skall inte heller medge fyra radiokanaler. Av detta drar Harriet Colliander slutsatsen att programbolagen har missförstått sitt uppdrag. Jag delar inte denna uppfattning. Det torde inte heller regeringen göra. Hade riksdagen ansett att programbolagen missuppfattat sitt uppdrag, hade det säkert kommit fram i detta betänkande. Den djupare frågan bakom detta mindre retoriska men allvarliga är ju: Kan man på ett bra sätt fullfölja ett public service-företag om man vill avlöva möjligheten att sända breda program? Varför skall jag såsom TV-avgiftsbetalare inte ha möjlighet att se på en fotbollsmatch inom ramen för Sveriges Television, därför att Harriet Colliander vill förbjuda mig att se den matchen? Varför skall jag inte kunna se på breda svenska dramer, därför att Harriet Colliander vill förbjuda Sveriges Television att visa sådana program? Jag tycker att jag såsom avgiftsbetalare har rätt till mångsidighet inom programverksamheten och har rätt att se smala program lika väl som breda program. Den rätten vill jag inte vara med om att Harriet Colliander eller någon annan tar ifrån mig. Att visa varierande program ligger i public servicefunktionen. Det som på socialdemokratiskt initiativ tillkom såsom en speciell uppgift för public service-företag är att de skall vara litet avantgardistiska och tillåta sig att göra experiment och våga litet mera. Det ansvaret menar jag att de har. Det är svårt att se hur de skall kunna bidra till en sådan förnyelseverksamhet inom ramen för den kommersiella verksamheten. Det ligger i Sveriges Radios program att också tillgodose sådana grupper som inte är så särskilt köpstarka. Det tenderar kommersiella TV och radioprogram att inte göra. En exakt parallell till det resonemang som jag nu har fört om TV gäller även för radion. Det är viktigt med mångfald. Vem kommer inom en kommersiell radioverksamhet att bedriva sådan programverksamhet som bedrivs inom P 2-nätet i form av klassisk musik? Det finns en smal grupp som har detta intresse, och det bör vi tillgodose.

Herr talman! Harriet Colliander har förmodligen missuppfattat mig. Vad det beror på skall jag inte kommentera. Vi är alltså inte ense. Det är viktigt att jag såsom motivation för att jag skall betala en TV-avgift också får program som jag är intresserad av att titta på. Det innebär att jag utöver smala program riktade till olika minoriteter -- vi är alla minoriteter, inte minst Ny demokrati -- skall kunna se breda program. Fotboll kan vara ett sådant exempel. Jag skall såsom licensbetalare ha rätt att se ett bra frågesportprogram inom ramen för Harriet Colliander förbjuda mig att se på de programmen inom Sveriges Television? Sedan talar man om frihet i etern. Det är ju precis tvärtom. På samma sätt vill jag såsom TV-avgiftsbetalare ha möjlighet att lyssna på pop eller rock eller vad det är fråga om och breda musikprogram inom t.ex. P 3-nätet såsom det för närvarande är utformat. Koncentrerar man sig enbart på att göra smala program och inte är rädd om public serviceverksamheten -- det är ju funktionen det handlar om -- innebär det att jag inte längre får en motivation för att betala TV-licensen. Folk betalar TV-avgiften därför att de tycker att de får någonting för den och därför att de tycker att programmen är hyggliga och anständiga både i radio och TV. Då känner folk stor lojalitet. Men gör man program som ingen vill se eller lyssna på, faller också viljan att finansiera verksamheten. Då får man ännu sämre program. Det är en utveckling som ingen vill se, om man är rädd om public service-funktionen.

Herr talman! Jag kopplade tydligen bort stora hjärnan för tidigt. Jag påstod nämligen att det inte fanns några reservationer i detta betänkande. Men jag förväxlade detta betänkande med utskottets betänkande KrU28. Därför får jag nu yrka avslag på reservationerna 1 och 2, även om det smärtar mig djupt, eftersom det är fråga om en besparing på 100 miljoner som skall kvarstå även under 1995 och Jag skall sedan passa på att kommentera ett särskilt yttrande som är mycket positivt för varje göteborgare. Samtliga socialdemokrater i utskottet säger där att ''produktionen av TV-program i alltför hög utsträckning sker i Stockholm''. Det är helt riktigt, men jag har ändå avstått från att instämma i det. Jag kan emellertid göra det muntligen. Jag kan däremot inte låta bli att referera vad Birger Andersson sade för precis ett år sedan. Han sade att Centern litar på att man på Sveriges Television i full frihet kan åstadkomma denna ökade andel av distriktsbaserad produktion. Men Centern reserverade sig inte och hade inte något särskilt yttrande. Men Birger Andersson sade att Centern gjorde bedömningen att man helt och hållet kan sätta sin tillit till att man på Sveriges Television själv kan avgöra detta och se till att man har en hög procentandel distriktsbaserad produktion. Min fråga till Birger Andersson är: Finns det kvar något av denna tillit i dag?
Herr talman! Jag måste kommentera den regionala produktionen. Det vore intressant att få höra vilken uppfattning som Birger Andersson har i dag. Nu gäller avtalet. Vi reserverade oss från socialdemokratisk sida på den punkten i regeringens förslag till avtal. Vi ansåg att det skulle ske mer produktion ute i landet. Regeringens förslag, som sedan blev avtal, innebar att man minskade ambitionsnivån när det gäller den regionala distriktsbaserade produktionen. Om vi skall ha en public service-verksamhet för hela landet, tycker jag att det också är rimligt att utöka den. Därför var det med viss besvikelse som jag konstaterade att Centern, som ofta glatt och villigt säger att man skall vara med om att satsa på verksamhet ute i landet, ställde sig bakom detta Slutligen instämmer jag gärna på en punkt i det som Harriet Colliander sade, nämligen att det vore bra om man kunde få se mer av nationalscenernas verksamhet inom ramen för Sveriges Television.
Herr talman! Det är riktigt att vi i fjol vid denna tid, det var den 2 juni, diskuterade dessa frågor. Om jag minns rätt är det precis som Åke Gustavsson säger, nämligen att Socialdemokraterna hade högre procentanspråk än regeringen. Men samtidigt fanns det en redovisning som också gav uttryck för att man hade nått upp till de siffror som Med anledning av det som Hugo Hegeland refererade från förra årets debatt, vill jag säga att det är klart att vi vill följa denna fråga. Det sade jag också i den debatten, och det kommer vi att göra. Men jag har för dagen inga aktuella procentsiffror, utan det blir säkert aktuellt att återkomma till detta. För närvarande ligger man emellertid, såvitt jag känner till, väl över den 40-procentsgräns som då fastlades.

Herr talman! Det var alltså för exakt ett år sedan, den 2 juni, som vi diskuterade en hel del av de frågor som vi tar upp i dag.

Det förelåg alltså inte några förutsättningar för att genomföra riksdagens beslut rörande ägandet av public service-företagen. Regeringen underrättade riksdagen i en särskild skrivelse om de ändrade förutsättningarna för ägandet av den avgiftsfinansierade radio och TV-verksamheten. Regeringen tillsatte en särskild utredare med uppdrag att snabbt lägga fram förslag om hur public service-företagen borde ägas i framtiden. Under hösten 1992 behandlade kulturutskottet regeringens skrivelse i ett särskilt betänkande, KrU8. Ett enhälligt utskott föreslog att det skulle tillsättas en beredningsgrupp med parlamentarisk förankring. Beredningsgruppen skulle få i uppgift att medverka i den fortsatta beredningen av frågan om ägandet av public service-företagen när resultatet av den särskilde utredarens arbete förelåg. Den särskilde utredaren avlämnade sitt betänkande den 12 februari 1993. Regeringen tillsatte också i enlighet med kulturutskottets förslag en beredningsgrupp. I den beredningsgruppen var samtliga riksdagspartier representerade. Beredningsgruppen bestod av totalt tio riksdagsledamöter. Jag tror att jag vågar påstå att gruppen arbetade mycket intensivt under en kort period. Sedan var gruppen tvungen att avsluta sitt arbete, eftersom det var dags att färdigställa en proposition. Jag tycker nog att beredningsgruppens synpunkter var väl beaktade i den proposition som låg på riksdagens bord i april.

Som framgår av betänkandet, råder det en mycket bred politisk enighet i den här frågan. Det finns inga reservationer, inga särskilda yttranden eller meningsyttringar i betänkandet. Som jag ser det är det av mycket stort värde med denna breda politiska samsyn. Jag tror att det är till stor glädje för de anställda inom public service-företagen men även för lyssnare och tittare. Herr talman! Jag yrkar bifall till hemställan i kulturutskottets betänkande 28.

Herr talman! Jag vill bara beklaga den försening som inträffade på grund av händelsernas utveckling, vilket gjorde att vi kom i gång ett år senare än beräknat med denna ägandeförändring av Sveriges Radio. Det vållade kostnadsökningar för ett antal företag som var inställda på att kunna starta verksamhet redan fr.o.m. den 1 januari i år.

Herr talman! Jag skall bara komplettera Birger Anderssons historieskrivning om detta. Denna skrivelse från regeringen anmäldes mycket sent. Trots att regeringen fattade beslut den 19 november om den, överlämnades den inte till riksdagen förrän den 24 november. Motionstiden gick ut den 9 december. För att kulturutskottet över huvud taget skulle hinna hantera denna fråga tvingades man att börja innan motionstiden var slut. När det gäller det sakliga innehållet var det med anledning av en socialdemokratisk motion som ett enhälligt kulturutskott fattade beslut om att tillsätta denna beredningsgrupp. Jag skall instämma i att den arbetade intensivt och göra tillägget att den också arbetade effektivt. Det kan ha berott bl.a. på att departementet höll sig klädsamt i bakgrunden i detta sammanhang. Regeringen var alltså inte alls intresserad av en beredningsgrupp, utan den tillkom till följd av ett riksdagsinitiativ, vilket jag vill betona. Slutligen skall jag också, när jag har skällt på några, säga att jag gärna vill ge en ros till Lars Leijonborg för det sätt på vilket han ledde arbetet med beredningen.

Herr talman! Jag vill gärna instämma i det Åke Gustavsson sade när det gäller Lars Leijonborgs sätt att leda beredningsgruppen. Jag tycker att det var ett utmärkt ordförandeskap som Lars Leijonborg visade upp. Han visade en mycket god förmåga att lyssna på synpunkter från olika håll. Det tror jag är riktigt om man har ambitionen att försöka nå enighet i avslutningsskedet. Jag glömde kanske att nämna att det rörde sig om en socialdemokratisk motion. Jag vet inte om det behövde vara med i min framställning. Jag har alltid under min tid här i riksdagen försökt att sätta mig in i frågorna och ta till mig de bra förslag som kommer i motioner från olika håll. Jag tycker att det var en utmärkt motion från socialdemokraternas sida. Det var också ett enhälligt utskott som ställde sig bakom. Sedan kan jag väl göra den lilla bekännelsen att jag ibland under oppositionstiden har jag upplevt att man, när det har kommit motioner från den dåvarande oppositionen, mellan 1988 och 1991, inte riktigt har lyssnat så som jag tycker att man borde ha gjort. Men jag hoppas att kulturutskottets borgerliga majoritet i alla fall har visat att man lyssnar till de synpunkter som kommer från olika håll. Jag tror att det är värdefullt att man gör det i det politiska arbetet.

Fru talman! I det betänkande som vi nu skall diskutera behandlas frågan om bolagisering av Statens provningsanstalt. Regeringen har föreslagit att Statens provningsanstalt skall ombildas till aktiebolag. Utskottsmajoriteten har ställt sig bakom förslaget. Det kan också vi socialdemokrater tänka oss att göra, men inte utan förbehåll. Vi är nämligen inte beredda att medverka i en process där bolagisering är första steget men där det långsiktiga syftet i själva verket är att privatisera verksamheten. Vi vill att riksdagen i samband med ett eventuellt bolagiseringsbeslut också uttalar att verksamheten skall få förbli i statlig ägo. I annat fall vill vi att propositionen avslås. För oss socialdemokrater är valet av associationsform en praktisk fråga när det gäller statlig verksamhet. Det handlar om att välja den form som bäst gagnar syftet med verksamheten och som gör det möjligt att på bästa sätt möta de krav som medborgare, näringsliv och andra intressenter kan tänkas ställa på verksamheten. Ibland tvingas man av lättbegripliga skäl att kompromissa mellan olika krav och mål. På det hela taget är valet av associationsform en praktisk fråga. Vi har i flera fall tagit initiativ till och ställt oss bakom förändring av associationsform från myndighet till bolag. Vi socialdemokrater har dessutom en pragmatisk syn på frågan om ägandet, dvs. om verksamhet skall bedrivas i privat eller i offentlig regi. Det handlar om att väga samman en rad olika krav som kan ställas på verksamheten beroende på vilken typ av verksamhet som det gäller, t.ex. om det är fråga om omsorg eller korvproduktion. Det finns vissa skillnader däremellan, och det handlar om att väga för och nackdelar mot varandra. Men för den borgerliga regeringen, inte minst för näringsministern, förhåller det sig annorlunda. Regeringen vägleds, som vi ser det, av en ideologiskt motiverad privatiseringsiver, en sorts liberal fundamentalism, enligt vilken den privata formen alltid är att föredra och enligt vilken privatisering är ett universalmedel för att lösa allehanda problem, utan några större föregående analyser. Nu kan man i just detta fall, när det gäller bolagisering av Statens provningsanstalt, hävda att ordet privatisering inte nämns i propositionen, i varje fall inte i de delar som utgörs av regeringens egna bedömningar och förslag. Men i direktiven till den utredning vars förslag ligger till grund för propositionen sägs uttryckligen att förslag om privatisering skall läggas fram. I förslagen från utredningen sägs i sin tur att bolagsbildningen är tänkt som en första fas och att det sedan, närmare bestämt inom en tidsperiod av tre till sex år, bör vara möjligt att ''inleda en nedtrappning av det statliga ägandet balanserad av ägarengagemang från näringslivet''. Mot denna bakgrund och med tanke på regeringens förkärlek för allehanda privatiseringsäventyr tycker vi att det är på sin plats att riksdagen slår fast att en privatisering inte är aktuell när det gäller Det finns självfallet motiv för detta. Provningsverksamhet och teknisk utvärdering är att betrakta som en del av den tekniska infrastrukturen, syftande till att bidra till bl.a. Verksamheten är ett näringspolitiskt medel, och staten har ett ansvar när det gäller att upprätthålla ett oberoende och opartiskt organ och när det gäller att tillse att kvalificerade tekniska resurser finns att tillgå för alla företag, inte minst för de små och medelstora företagen. Detta är ett samhällsansvar. Det är en del av näringspolitiken. Det finns dessutom inte några exempel i Europa på att denna typ av verksamhet har privatiserats. Vi anser därför att riksdagen bör slå fast att detta icke heller skall ske i Sverige. Fru talman! Jag yrkar bifall till de socialdemokratiska reservationerna 1 och 2. Självfallet står vi bakom också de övriga reservationerna, men för att spara kammarens tid avser vi inte att driva dem fram till votering.

Fru talman! Sverige är successivt på väg mot ett öppet system för provning, kontroll och certifiering av produkter och system. Ett led i denna utveckling är bolagiseringen av Statens provningsanstalt, som kammaren nu har att ta ställning till Steget från uppdragsmyndighet, med anslag från staten på knappt 20 % och uppdragsintäkter som motsvarar över 80 % av omsättningen, till av staten helägt aktiebolag är inte särskilt dramatiskt. Ändå är det en viktig signal, inte minst som förberedelse för ikraftträdandet av EES-avtalet. Då bortfaller nämligen behovet av att prova importerade produkter som redan är provade och certifierade av ett kompetent organ i ett annat avtalsland. Samtidigt kommer det ökade produktansvaret för tillverkare och leverantörer att leda till ett ökat behov av provning, kvalitetssäkring och riskvärdering. På den marknaden har ett bolagiserat SP goda möjligheter att göra sig gällande. Socialdemokraterna i näringsutskottet har i en kommittémotion yrkat att riksdagen skall besluta att Statens provningsanstalt skall förbli i statlig ägo, eller vid avslag på detta yrkande, att riksdagen avslår förslaget om bolagisering. Det första yrkandet är utpräglat irrelevant. Frågan om privatisering berörs nämligen över huvud taget inte i propositionen. Samtliga aktier i bolaget skall ägas av svenska staten, står det. Det anförs också att staten som ägare av bolaget bör utöva en aktiv ägarroll och ansvara för att verksamheten fortsätter att utvecklas så att svenskt näringsliv har en god resurs i bolaget. Irrelevant är det att då åberopa en förväntad ideologisk koppling mellan bolagisering och privatisering, speciellt som man också från socialdemokratisk sida anser att det finns klara skäl att ombilda SP till bolag. Låt beslutet gälla det förslag som är föremål för behandling och inte någon på intuitiv väg intolkad dold avsikt! Det skulle underlätta privatiseringsdebatten, om den förs i de ärenden där privatisering föreslås. Om jag minns rätt finns SP inte med bland de 34 statliga företag som riksdagen före krispaketets tid bemyndigade regeringen att privatisera. Det är viktigt att SP som statligt ägt bolag uppträder på ett kompetent men ändå konkurrensneutralt sätt. Övriga aktörer på marknaden, det må gälla företagens egna provnings och utvecklingsavdelningar eller andra provnings och certifieringsföretag, måste kunna förvänta sig att deras provningsresultat blir likvärdigt behandlade. Låt mig nämna att Dansk Teknologisk Institut, som i sig innehåller verksamheter som motsvarar både det svenska SIFU och SP, nyligen valt att etablera sin första utländska filial i Helsingborg. Det kommer med säkerhet att ytterligare stimulera utvecklingen inom detta område och bidra till svenskt näringslivs konkurrenskraft att det snart finns både ett bolagiserat SP och andra tunga aktörer som kämpar om att erbjuda sina tjänster inom de tekniskt infrastrukturellt viktiga områdena teknisk utvärdering, provning, certifiering och godkännande. Jag yrkar bifall till utskottets hemställan på samtliga punkter i betänkandet NU32 och avslag på de socialdemokratiska reservationerna och

Fru talman! Jan Backman säger att det är irrelevant att åberopa en ideologisk koppling mellan bolagisering och privatisering. Jag tycker inte att det är så. Jag har tidigare redogjort för motiven till det, och jag kan redovisa dem igen. Ett av skälen är att vi känner regeringens traditioner på området. Ett annat är att det föreligger en beställning till utredningen om en privatisering. Det föreligger i utredningen också ett förslag där man skisserat en utveckling i två faser. Visserligen förs i det förslag som vi nu behandlar bara den ena fasen fram, men det krävs inte mycket fantasi för att skåda hela den process där bolagisering är ett första steg och en privatisering är det nästa.
Fru talman! Det är ju riktigt, som Bo Bernhardsson säger, att privatisering för utredaren angavs som en möjlighet, och betänkandet kom ju att heta Prova privat -- provning och mätteknik inom SP och SMP i Europaperspektiv. Men förslaget går inte ut på detta, utan det föreslås ett statligt ägt företag. Om det är taktiskt, av hänsyn till remissinstanser eller av något annat skäl har jag inte någon detaljinformation om, men jag tycker ändå att debatten kan gälla det som förslaget gäller, så länge det finns ett sådant förslag.

Fru talman! Näringsutskottets betänkande nr 33, som behandlar ändringar i minerallagen, skall ses som ett fullföljande av de förändringar på lagstiftningsområdet som vi socialdemokrater påbörjade. Vi socialdemokrater instämmer i stora stycken i regeringens förslag till förändringar. Det är av största vikt att den svenska gruvnäringen får fasta spelregler. Vi vill dock påpeka att den viktigaste förutsättningen för en långsiktig utveckling av gruvindustrin är en utökad aktivitet från statens sida när det gäller kartering och prospektering. Fru talman! Den svenska gruvnäringen måste få samma förutsättningar att bedriva verksamhet i Sverige som finns i de främsta konkurrentländerna. Därför har vi i tidigare motioner föreslagit utökade resurser för att snabba upp karteringen i första hand i Norrbotten och Västerbotten. Dessutom föreslår vi socialdemokrater en årlig statlig satsning med 100 miljoner kronor på prospektering. Detta skulle, tillsammans med de förändringar som nu föreslås i minerallagen, kunna skapa en framtidstro i den svenska gruvnäringen. Det skulle också ge de positiva signaler för att locka utländska investerare som den nuvarande regeringen ofta hänvisar till men inte orkar genomföra av ideologiska skäl. Fru talman! När det gäller våra reservationer anser vi inte att det finns motiv för att minska lämplighetskraven vid bearbetningskoncession. Det måste vara av största vikt att den sökande kan bedömas allmänt lämplig att utvinna det aktuella mineralet och därtill även i övrigt vara lämplig. Detta innebär att företaget skall anses vara seriöst i en mer allmän mening. Man kan också ifrågasätta varför regeringen gör åtskillnad mellan exploatering av olja och gas och exploatering av övriga koncessionsmineraler. Här borde väl arbetarskyddet och miljöhänsynen vara lika angelägna oavsett vilket slags fyndighet som bearbetas. Fru talman! Jag vill slutligen peka på vikten av att regeringen återkommer till riksdagen med förslag om utökade statliga insatser på prospektering. Vi kan inte bortse från de konsekvenser som uppstår om malmreserven minskar ytterligare i vårt land -- ett land med en av de största potentialerna för att finna nyfyndigheter i berggrunden. Flera av Europas mest betydande fyndigheter ligger just i vårt land. Fru talman! Med detta yrkar jag bifall till våra reservationer 1 och 2 i näringsutskottet betänkande nr 33.

Fru talman! De förändringar som nu föreslås i minerallagen är ju egentligen bara marginella förändringar. Det sägs att dessa förändringar skall stimulera svensk gruvnäring och prospekteringsverksamhet. Jag betvivlar att några större effekter kommer att inträffa. De stora effekterna skulle däremot inträffa om staten med egna insatser skulle stimulera prospekteringsverksamheten så att det privata näringslivet därmed skulle få en draghjälp. Det råder för närvarande en allvarlig situation inom svensk gruvnäring. Fackliga organisationer, kommuner och länspolitiker är oroade över utvecklingen. Inom några år kommer sannolikt all gruvbrytning, frånsett järnmalmsbrytning, att ha upphört om inte nya brytvärda malmer har tillkommit. Med tanke på att Sverige är en gammal gruvnation är importen av metaller, industrimineraler och bergarter tämligen hög. Vi i Vänsterpartiet menar att övergången till ett kretsloppssamhälle kommer att innebära att en större andel av de metaller som används kommer att produceras ur återvunnet material. Redan nu återvinns en betydande mängd. Den naturliga förgängelsen hos metaller, oxidation och korrosion, kommer alltid att medföra behov av utvinning av metaller ur jordskorpan. Vi menar att den återhållsamma stimulansen till gruvnäringen som regeringen står för inte bara drabbar gruvnäringen. Den drabbar också verksamheter som är kopplade till gruvnäringen. Den svenska gruvnäringen har gett möjlighet att skapa en konkurrenskraftig export av gruvmaterial, gruvteknik och konsultverksamhet. Det geologiska kunnandet har också stimulerats. En avveckling av gruvnäringen kommer att leda till att basen för utvecklingen av teknik och kunnande inom denna bransch blir liten. Naturligtvis är vidareförädling av malmer och tillverkning av metaller också ett viktigt skäl att bibehålla en gruvnäring. Vi menar därför att denna del av svensk industri utgör ett nationellt produktionssystem med högteknologiska inslag. Det systemet håller på att utarmas. Konsekvenserna blir större än enbart att några gruvor läggs ned. Därför menar vi att det är en samhällsangelägenhet att prospektering bedrivs. Behovet av långsiktighet och miljöhänsyn gör också att staten bör ha en hand med i verksamheten. Den statliga prospekteringen behövs, och regeringen bör återkomma med ett förslag i den riktningen. Jag instämmer i den reservation som Leif Marklund refererade till. En viktig förutsättning för prospektering är att SGU har goda resurser för att bedriva sin verksamhet med baskartering. I årets budgetproposition föreslås en neddragning av anslagen till SGU:s verksamhet. Den frågan debatterades för övrigt i kammaren redan den 21 De stimulanser som föreslås är bl.a. borttagande av lämplighetskravet för att få bearbetningskoncession. Det låter märkligt, och det kan inte vara någon större framgång om olämpliga personer får bearbetningskoncessioner. Det finns erfarenheter från oansvariga gruvbolag som härjar i andra länder. Där har vi i Sverige lyckats använda våra återhållande krafter. Risken för rovdrift ökar, och möjligheterna att leva upp till de miljökrav som samhället ställer försvåras. Vi i Vänsterpartiet menar att kronoandelsinstitutet kan ge staten vissa inkomster som kan användas för finansiering av statlig prospektering. Det är rimligt att branschen också är med och betalar en liten del. Vi menar att staten, i princip, bör ha ett inflytande över naturresurser av det slaget. Vi tycker också att förlängningen av giltighetstiden för bearbetningskoncessionen är onödig. Hittills har, såvitt jag vet, alla som har begärt det fått förlängning. En inte alltför lång giltighetstid för bearbetningskoncession förhindrar att man håller på malmer som inte utnyttjas. Jag vill med detta, fru talman, markera att jag står bakom reservationerna 1 och 2, och jag yrkar bifall till meningsyttringen till mom. 5.
Fru talman! Syftet med regeringens mineralpolitik är att underlätta för svenska och utländska prospektörer att vilja investera i Sverige. Det finns mycket goda geologiska förutsättningar i Sverige när det gäller att hitta nya basmetallfyndigheter och mineraler. För att utnyttja ett gott utgångsläge och för att säkra en fortsatt produktion, är det viktigt att staten skapar sådana allmänt goda förutsättningar för företagen att de väljer att etablera sig i Sverige. Det är därför regeringen har låtit förstärka arbetet med den geofysiska flygmätningen. Det är därför regeringen har förstärkt insatserna vid karteringen av de mest intressanta områdena i Västerbottens och Norrbottens län. Det är därför regeringen har inrättat ett mineralkontor. Kontoret skall samla all geologisk basinformation till ett ställe. Det är därför regeringen har sagt att prospekteringsmaterialet snabbt skall komma prospektörerna till del. I detta sammanhang är det viktigt att Sverige får en minerallagstiftning som lockar till prospektering. I dagens betänkande från näringsutskottet behandlas regeringens förslag till ändringar i minerallagen. Förslagen innebär att regler i lagstiftningen som direkt motverkar lusten till prospektering tas bort. Kronoandelsinstitutet är ett exempel på lagregler som hindrar etableringslusten. Det gläder mig att vi i utskottet har nått en så bred enighet om det kloka i att avveckla kronoandelssystemet. Här är det bara Vänsterpartiet som har kvar kravet på att rådande förhållanden skall bibehållas. Att staten har haft rätt till hälftenandel i ett gruvprojekt, utan något som helst ekonomiskt åtagande, är en regel som har verkat avkylande på investeringslusten. Detta är inte minst betydelsefullt för utländska prospektörer, som med nuvarande regler tänker sig för mer än en gång när de inser vilka rättigheter den svenska staten har skaffat sig. Att avskaffa kronoandelssystemet ger marknaden en signal om att prospekterings och gruvsatsningar blir mer lönande i Sverige i framtiden. Företagen får ökad motivation och också ökat ekonomiskt utrymme för prospekteringsverksamhet. När det gäller giltighetstiden för bearbetningskoncession föreslår regeringen att tiden förlängs från 10 år till 15 år. Näringsutskottet instämmer i det angelägna att förlänga giltighetstiden men anser att det finns goda skäl för en ytterligare förlängning av giltighetstiden. Näringsutskottet föreslår att giltighetstiden skall uppgå till 25 år. En tjugofemårig giltighetstid innebär en återgång till vad som gällde enligt 1974 Detta har stor betydelse, eftersom en seriös gruvverksamhet med ansvarsfull framtidsplanering kräver att det finns regler som medger en lång framförhållning. Med tjugofemårig giltighetstid kommer Sveriges regler om giltighetstidens längd att stämma överens med vad som gäller i många andra länder som har betydande gruvverksamhet. Det gläder mig att vi även i denna för gruvindustrin mycket viktiga fråga har varit helt eniga runt bordet i näringsutskottet. Även här är det Vänstern som avviker. Socialdemokraterna med stöd av vänstern har en annan mening i denna fråga och vill behålla lämplighetskravet. Kravet på malmbevisning innebär i sig krav på så kvalificerade egenskaper hos aktören att det är en tillräcklig garanti för att endast lämpliga exploatörer ges bearbetningstillstånd. Bestämmelserna om särskilda lämplighetskrav riskerar att få en avskräckande effekt på nya prospekteringsinsatser från såväl stora som små företag. Sannolikt lägger kravet en hämsko på nya prospektörer, eftersom det innebär ett osäkerhetsmoment som är särskilt oroande för den ännu ej etablerade och kände aktören. I linje med regeringens uttalade vilja att stimulera till prospektering föreslås att denna onödiga lagreglering som har hämmande inverkan på nya prospekteringsinsatser rensas bort. Lämplighetskravet kvarstår när det gäller aktörer som övertar en koncession, eftersom förvärvaren inte presterat någon malmbevisning. Likaså motiverar de särskilda förhållanden som råder för utvinning av olja och gasfyndigheter att man behåller lämplighetskravet för dessa områden. Fru talman! Leif Marklund, Bengt Hurtig och jag har olika uppfattningar om vad statens ansvarsområde skall omfatta och vad som är företagens uppgifter. Statens roll är att skapa de bästa möjliga grundförutsättningarna för företag att bedriva verksamhet i Sverige. Statens uppgift är varken att äga eller att driva företag. Det är inte heller en statlig uppgift att ge stödpengar till vissa branscher eller att engagera sig i den direkta prospekteringsverksamheten med sådant stöd. Socialdemokraterna vill ha kvar statligt stöd till prospektering, trots att erfarenheterna har varit mycket nedslående. Trots den förödande kritik mot den statliga prospekteringen och NSG:s prospekteringsverksamhet som riksdagens revisorer kom med för något år sedan vill Socialdemokraterna fortsätta i stort sett i samma gamla hjulspår, med nya årliga tillskott från skattebetalarna till prospekteringsstöd. Allt detta är redan prövat. Resultatet är inte efterföljansvärt. Att bygga upp verksamhet på bidragsberoende är inte särskilt populärt inom näringslivet. Det som är viktigt för företagen är att det finns goda generella förutsättningar för verksamheten. Inom mineralförsörjningens område är det tillgängligheten till prospekteringsinriktad geologisk information och fasta spelregler som företagen frågar efter. Regeringens stopptecken för prospekteringsstöd har inte mötts av några upprörda protester från näringen. Det är inte företagen inom branschen som påstår att de måste ha stödpengar för att kunna prospektera. Det är Socialdemokraterna och Vänstern som påstår det. Fru talman!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

Fru talman! Som Karin Falkmer påpekar, och som jag sade i mitt anförande, har vi varit ganska överens om regeringens proposition med förslag till ändringar i minerallagen. Det finns naturligtvis skiljelinjer, och det framgår av vad vi framför i våra reservationer. När det gäller giltighetstiden är vi överens om att gå tillbaka till den gamla modellen. Detta är en långsiktig verksamhet som bör få den tiden. Regeringen och näringsutskottets majoritet föreslår att malmbevisningen skall ersättas av en bearbetningskoncession med lägre krav. Det tycker vi pekar mot en ny sorts guldgrävarepok. Man kan förutsäga att vi får rovdrift på våra naturtillgångar. Man kommer att bryta den fina malmen som man lätt kan komma åt, och sedan kommer man att lämna verksamheten. Vi tycker inte att våra naturtillgångar skall hanteras på det sättet. Karin Falkmer försöker beskriva det som att vi socialdemokrater vill ha statlig inblandning och bidragsberoende. Det är helt fel. Vi har sagt att vi kan släppa kravet på kronoandelar. Men vi släpper inte kravet på att man i första ledet måste ha statliga insatser när det gäller prospektering. Prospekteringen kan nästan liknas vid grundforskning. Det är ett tidigt stadium i en bearbetningskedja, och resultatet är då ganska ovisst. Därför måste vi i likhet med andra länder ha ett statligt engagemang. Samtidigt kan man också ha en viss styrning av prospekteringsverksamheten, i och med att man lämnar statliga medel. Det är inget annat land i världen, utom kanske något enstaka, som har gått ifrån statligt engagemang helt i den delen. Vi tror att det kommer att äventyra vårt lands ställning som ett av de största mineralländerna i världen, om vi helt upphör med statligt engagemang när det gäller att komma åt de nya tillgångarna.
Fru talman! Det är i och för sig glädjande att vi har nått enighet så långt som vi har gjort i detta betänkande. Jag tycker att det är tråkigt att lyssna till Leif Marklund och den misstro han visar företagen, när han säger att de kommer att starta rovdrift. Ett företag som har fått en malmbevisning har lagt ner oerhört mycket arbete och oerhört mycket kapital, innan man kommit så långt på vägen. Lämplighetskravet infördes när den nya minerallagen kom till. Lagförslaget var föremål för en remissrunda, där de flesta remissinstanserna var mycket starkt kritiska till införandet av denna bestämmelse. En överväldigande majoritet hävdade att regler om lämplighetskrav helt enkelt var onödiga, eftersom malmbevisningskravet är ett så starkt krav i sig.
Fru talman! Jag får väl stå ut med att Karin Falkmer tycker att det är tråkigt att lyssna på mig. Men det är sakfrågan det gäller, Karin Falkmer. Vår inställning, att det som nu föreslås innebär risker för rovdrift, ligger fast. Den fria marknaden och kapitalet har ju inbyggt i sig att det gäller att komma åt det man tjänar mest pengar på. Att företagen sedan skulle ta hand om rester och liknande, kommer vi aldrig att få uppleva med det upplägg som nu föreslås av regeringen. Vi står kvar vid att det bör finnas ett lämplighetskrav enligt den gamla modellen.
Fru talman! Det är inte tråkigt i sig att lyssna på Leif Marklund, men jag tycker att det han sade i sin replik alldeles nyss är oerhört avslöjande i fråga om hans inställning till svenskt näringsliv. Jag trodde att man skulle slippa höra sådant i riksdagens kammare. Den misstro mot svenska företagare som Leif Marklund avslöjar tycker jag är väldigt tråkig att höra.

Fru talman! Karin Falkmer konstaterar att vi har olika uppfattningar om statens ansvarsområde, och det är säkert helt riktigt. Jag tror att vi nu genomlever en epok, kanske något decennium, där samhällets och statens ansvarsområde skall krympas, av ideologiska skäl, men att vi så småningom naturligtvis, precis som i andra länder, får gå tillbaka till ett samhällsansvar, när realismen har återinträtt på scenen. Vi är överens om att det skall skapas bästa möjliga förutsättningar för företagen och för gruvnäringen. Det innebär att de sunda verksamheterna, de sunda gruvbolagen, måste få konkurrera på likartade villkor. Det gör de inte, om det kommer in oansvariga element i verksamheten. Karin Falkmer säger också att erfarenheterna är nedslående av den statliga prospekteringen. Ja, prospekteringskostnaderna per ton har ökat kraftigt i hela världen, också i Sverige, och resultaten låter ibland vänta på sig. Men rätt vad det är hittar man malm, om man är nog uthållig. Ett exempel är vad som har inträffat i Arjeplog, i Laisvall, där man med relativt måttlig insats har hittat en mycket rik fyndighet. Nu återstår att undersöka hur pass stor den är. Fyndigheten upptäcktes med hjälp av regionalpolitiska insatser för Arjeplog, och hade inte de kommit till stånd hade man kanske inte hittat den. Så det gäller att kunna mobilisera den uthållighet som behövs i prospekteringen, och den tror jag att bara samhället, staten, kan stå för. Det är också erfarenheterna från andra länder.
Fru talman! Sverige är liksom världen i övrigt inne i en epok där marknadsekonomin visar att den är den enda ekonomiska teori som är hållbar. Med marknadsekonomin följer ansvar. Med marknadsekonomin följer också att man har en god tilltro till de aktörer som satsar, bl.a. på prospektering. Vad företagen har bett om är att vi skall se till att ta fram det första ledet i prospekteringskedjan, nämligen basmaterialet för kartering. Det är det grundmaterial som de behöver för att kunna fatta riktiga prospekteringsbeslut. Företagen har inte frågat efter stödpengar. Det är min övertygelse att med den politik som regeringen nu har genomfört på det här området kommer det att visa sig att företagen i Sverige fortsätter att leta efter såväl malmer som mineraler. Jag har en mycket god tilltro till vårt lands möjligheter att visa framfötterna fortsättningsvis på gruv och mineralindustriområdet.
Fru talman! De totala insatserna för prospektering i Sverige har minskat kraftigt. Nu har inte den här regeringen suttit så länge, så vi kanske inte hinner se resultaten av det. Den kortsiktighet som tyvärr ganska ofta är förknippad med den privata verksamheten gör att företagen inte gärna ger sig in på insatser som det kanske tar 10, 20 eller 30 år innan man får se resultat av. Där måste alltså samhället ta ett ansvar. Jag tror, som jag sade tidigare, att man kommer tillbaka till den insikten så småningom.
Fru talman! Bengt Hurtig har rätt när han säger att just den här branschen är mycket långsiktig.

Fru talman! Om man har en tid för bearbetningskoncession på 15 år eller 10 år, har man alltid fått förlängning när man har haft behov av det. Det är bara det att det funnits ett visst samhällsinflytande över processen, så att de bearbetningar som man förväntar sig också kommer till stånd. Det tycker jag inte alls står i motsättning till det argument jag anförde tidigare, att prospektering måste vara långsiktig och uthållig.
Fru talman! Karin Falkmer tycker att vår syn på näringslivet och marknaden är förödande. Men det är inte så, Karin Falkmer, utan vi tycker att näringslivsfrågorna är väldigt viktiga, och vi vill skapa de bästa förutsättningar för näringslivet. Vi vill skapa sådana förutsättningar för vår industri att den inte slås ut av skojare, som vi kan förvänta oss att det dyker upp när man plockar bort lämplighetskravet i samband med bearbetningskoncession. Vad beträffar vår syn på näringslivet vill jag också säga att vi ju har vissa erfarenheter av de avregleringar som har skett, dels under socialdemokratisk regeringstid, dels under den borgerliga regeringens tid. Bankavreglering, valutaavreglering, taxiavreglering -- på alla områden har faktiskt marknaden misskött det mandat den har fått av Sveriges riksdag att hantera frågorna. Det har gjort att vi måste dra oss tillbaka och fundera på hur långt man kan gå med avregleringarna. Gruvnäringen är ett typiskt exempel på områden där vi måste vara försiktiga -- också många andra skulle kunna nämnas. Vi vill i grunden skapa de bästa förutsättningar, så att konkurrensneutralitet råder och vi inte får en hel del marknadsaktörer som dels är olämpliga, dels inte alls bra för nationen.

Fru talman! Är det Socialdemokraternas genomgående syn på svensk näringsliv att de är skojare, att man kan förvänta sig att de skall fiffla och att de bedriver rovdrift? De avarter som har visat sig inom vissa branscher beror ju på att Socialdemokraterna under sin långa regeringsperiod satte spelregler på näringsområdet i det här landet som fått tråkiga följder på många håll. Att ha en sådan syn på näringslivet som Leif Marklund gör sig till tolk för här, hoppas jag är en inställning som begränsas till Lillpite, möjligen med omnejd.
Fru talman! Jag tycker att det sista var ett mycket ojust inlägg, Karin Falkmer. Jag har inte sagt att vi har en generell syn på näringslivet som sådant. Däremot har vi sett att avarterna dyker upp när avregleringarna blir fullständiga. Det är ett tecken på att marknaden inte själv klarar av situationen. Då måste det finnas samhällsstyrningar även på detta område. Det är bra om vi håller oss allmänt till det som sägs och inte till angrepp på enskilda personer. Det vore även klädsamt av Karin Falkmer.
Fru talman! I det här sammanhanget är det lämplighetskravet för att få bearbetningskoncession som vi pratar om. Det är ett krav som ställs på ett företag som redan visat kompetens och vilja. De har också visat att de har en viss ekonomi eftersom de klarat sig fram till att få en malmbevisning. Jag tycker att det är stötande att i detta sammanhang ta de ord i munnen som Leif Marklund har gjort i dagens debatt.

Fru talman! Förslaget om värnpliktiga i mobiliserings och förplägnadstjänst har en lång och föga ärorik historia. I propositionen 1989/90 Arméns utveckling och totalförsvarets planeringssystem delgav regeringen riksdagen sin uppfattning att värnpliktiga borde kunna grundutbildas för krigsplacering i förrådsoch verkstadsorganisationen. Genom att grundutbilda personal för förråds och verkstadsorganisationen skulle dessa värnpliktiga i viss utsträckning kunna utnyttjas även för att upprätthålla materielberedskapen i fred. Därmed skulle de utgöra en viktig del av mobiliseringsberedskapen. Den civilanställda personalen skulle kompletteras med värnpliktiga. Dessa skulle krigsplaceras efter genomgången grundutbildning. Förutsättningar skulle skapas för att de civilanställda skulle kunna bli handledare för de värnpliktiga. Den dåvarande försvarsministern ansåg att utbildningstidens längd för värnpliktiga i förrådsorganisationen borde prövas ytterligare. Riksdagen hade ingen erinran häremot vid behandlingen av försvarsutskottets betänkande 1989/90:FöU3. Detta beslut referar man ofta till när det gäller den fortsatta hanteringen av frågan om värnpliktiga i stödproduktionen. Det bör påpekas att förplägnadsvärnpliktiga inte ingick i detta beslut. Överbefälhavaren föreslog i sitt kompletterande underlag inför försvarsbeslutet år 1992 att mobiliserings och förplägnadsplutoner skulle organiseras. Chefen för armén hade utrett förutsättningarna för en sådan åtgärd. Regeringen ansåg att för att värnpliktsutbildningen skulle få genomföras inom den fredstida stödproduktionen skulle utbildningen leda till krigsplacering. Krigsorganisationens personalförsörjning skulle bli effektivare. Regeringen menade att det fanns skäl för att organisera mobiliserings och förplägnadsförband. Enligt Chefen för armén borde de ha en utbildningstid på ca 270 dagar. Det skulle kräva en ändring av värnpliktslagen. Förslaget innebar dessutom en utökning av behovet av förrådsvärnpliktiga inför en förändring av organisationen och ett icke tidigare anmält behov av förplägnadsvärnpliktiga som skulle grundutbildas för att tjänstgöra i fältkök och storkök. Regeringen föreslog motsvarande lagändring i propositionen om värnpliktsutbildning. Utskottets behandling av propositionen speglar stor tveksamhet. Enligt utskottets mening är det viktigt att effektivisera stödproduktionen och ta till vara besparingsmöjligheterna. Men utskottet delar uppfattningen i den socialdemokratiska partimotionen att besparingar i stödproduktionen inte får utgöra motiv för att överutbilda värnpliktiga, dvs. utbilda fler än vad som behövs för uppgiften. Den av riksdagen redan 1990 godkända försöksverksamheten avseende verkstads och förrådsvärnpliktiga har inte redovisats i beslutsunderlaget. Trots att regeringen i sin proposition har tagit hänsyn till en del av de alternativ till nyrekrytering som Pliktutredningen har föreslagit, redovisas varken volymen eller de närmare förutsättningarna för de berörda värnpliktigas utnyttjande i krigsorganisationen eller utbildningens innehåll. Riksdagen förutsatte att regeringen skulle återkomma med förslag om detta. De siffror som redovisas i propositionen är de som Chefen för armén redovisade i augusti 1992. Det antal mobiliserings och förplägnadsvärnpliktiga som årligen skulle behöva genomgå grundutbildning uppges här vara 2 500 per år. För 1 600 per år. Därifrån avgår sedan de civilanställda som kan krigsplaceras och de värnpliktiga som kan överföras från merbehovsutbildningen inom marinen. Pliktutredningen har förslagit att uppsättningstiden skall förlängas, och det föreslås också i propositionen. Det antal värnpliktiga som skall grundutbildas per år anges alltså inte. värnpliktiga per år var för högt. Under den tid som Chefen för armén har utrett behovet av förråds och förplägnadsvärnpliktiga har antalet civilanställda som ansetts övertaliga sjunkit från 1 500 till 800. I propositionen anges nu att det är 550. Med tanke på den kritik som förslaget har fått vidkännas i försvarsutskottet, och även från ansvariga ute i organisationen, anser vi socialdemokrater att regeringens förslag inte skall genomföras. Det har även kommit kritik från den fackliga organisationen. Mitt under den största arbetslösheten i Sverige under modern tid finns det risk för att dess medlemmar kastas ut i arbetslöshet. I den konsultrapport som tagits fram genom arbetstagarorganisationernas försorg framkommer också många farhågor kring utbildningens innehåll och konsekvenser. De lokala myndigheterna anser att utbildningen av värnpliktiga i stödproduktionen kommer att ha allvarliga brister och leda till soldater som inte är utbildade för sina krigsuppgifter. Man misstänker att de värnpliktiga kommer att få arbeta med mindre kvalificerade uppgifter. En allvarlig invändning är också säkerhetsaspekten när det gäller den ökade persongenomströmningen i de militära förråden. Dessutom kommer vissa kostnader inom utbildningsorganisationen att öka markant, framför allt genom investeringar i lokaler och utbildningsmateriel. Fru talman! Riksdagen har inte fått det underlag som begärts för att kunna fatta beslut i den här frågan. Förutsättningarna för att genomföra förslaget har helt förändrats under handläggningstiden. Fru talman! Jag yrkar avslag på regeringens proposition vad avser värnpliktiga i mobiliseringsoch förplägnadstjänst.

Fru talman! I den proposition som vi nu behandlar föreslår regeringen att avvecklingen av de civilanställda som berörs av införandet av utbildningen av mobiliserings och förplägnadsvärnpliktiga av arbetsmarknadsskäl enbart bör ske genom naturlig avgång på Gotland och i nuvarande Övre Norrlands militärområde. I en första version, som delades till de militära myndigheterna, omfattades även Nedre Norrlands militärområde av förslaget. Det är inkonsekvent av regeringen att hävda att det enbart på Gotland och i Övre Norrlands militärområde finns arbetsmarknadsskäl för en avveckling genom naturlig avgång. Det är alldeles uppenbart att situationen på arbetsmarknaden i Nedre Norrlands militärområde är betydligt sämre än på Gotland, och den är minst lika bekymmersam som i Övre Norrlands militärområde. Som exempel kan jag anföra att arbetslösheten i Sollefteå och Östersund är betydligt högre än i Umeå, Boden och på Gotland. Det är också inkonsekvent av regeringen att skilja ut Nedre Norrlands militärområde från åtgärden att avveckla de civilanställda genom naturlig avgång. Milo NN och Milo ÖN kommer i sommar att gå samman i ett gemensamt Milo Norr. Det är då inkonsekvent och fel att de civilanställda som berörs av förslaget skall avvecklas genom naturlig avgång enbart i halva det nya militärområdet. Åtgärden bör omfatta hela det nya militärområdet. Herr talman! Jag har avgett ett särskilt yrkande som har delats till kammarens ledamöter. Förslaget innebär att även de civilanställda i Nedre Norrlands militärområde som berörs av införadet av mobiliserings och förplägnadsvärnpliktiga skall avvecklas genom naturlig avgång, liksom på Herr talman! Jag yrkar således bifall till mitt särskilda yrkande. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna följande: Det är uppenbart att situationen på arbetsmarknaden i Nedre Norrlands militärområde är betydligt sämre än på Gotland och minst lika bekymmersam som i Övre Norrlands militärområde. Som exempel kan anföras att arbetslösheten i Sollefteå och Östersund är betydligt högre än i Umeå, Boden och på Gotland. Norrlands militärområde kommer i sommar att gå samman i ett gemensamt militärområde Norr och det är då inkonsekvent och fel att de civilanställda, som berörs av införandet av utbildningen av mobiliserings och förplägnadsvärnpliktiga, skall avvecklas genom naturlig avgång enbart i halva det nya militärområdet. Därför bör, enligt det ursprungliga förslaget, även civilanställda som berörs av införandet av mobiliserings och förplägnadsvärnpliktiga i Nedre